Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det kompletterande svaret. Det framgår av detta att det tydligen inom en relativt snar framtid — i varje fall inom ett år — går att få ut foldern för upplysning till pensionärerna. Statsrådet sade att det är ganska svårt att framställa den beroende på att informationen måste bygga på många komplicerade fakta. Det är just svårigheterna för pensionärerna att förstå innebörden i systemet som ligger bakom hela denna diskussion. Också jag vill konstatera att statsrådet och jag i stort sett är överens i våra synpunkter på den här frågan. Jag vill ännu en gång uttala förhoppningen om att en bättre information skall komma till stånd snarast möjligt.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig, om jag är villig att klarlägga i vilken utsträckning hemuppgifter skall ges i grundskolan. I skilda sammanhang har uttalats önskemål om reducering av elevernas arbetsbörda. Detta kan åstadkommas genom minskning av antalet veckotimmar eller av hemarbetet eller på båda dessa vägar samtidigt. På grundskolestadiet har den första vägen bedömts mindre lämplig. Eleverna i grundskolan behöver ofta skolans direkta hjälp och stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I samband med införandet av den nya läroplanen har därför rekommenderats att arbetet i största möjliga utsträckning förläggs till skolan. I avsnittet mål och riktlinjer i grundskolans läroplan uttalas bl.a. följande: ”Den nödvändiga handledningen ges bäst i samband med undervisningen i skolan, där eleverna under lektionerna också bör få utföra huvuddelen av sitt arbete.” Skolstadgans bestämmelser har samma innebörd. En sådan förskjutning av arbetets tyngdpunkt har ansetts möjlig genom förändringar i skolans arbetssätt — bl.a. införande av längre sammanhängande arbetspass och ökade möjligheter att ge eleverna individuell studiehandledning. De allmänna anvisningar som skolöverstyrelsen meddelar i läroplanen är som bekant inte avsedda att i detalj reglera skolans verksamhet. Stor frihet föreligger för läraren i hans arbete. De anvisningar som lämnas om hemuppgifterna är självfallet mer eller mindre tillämpliga i olika ämnen. Hänsyn måste tas till de arbetssätt och läromedel som används. Elevernas skilda behov, möjligheter och intressen måste beaktas. Härav följer att något allmängiltigt svar på interpellantens fråga inte kan ges. Skolstadgans förbud mot hemuppgifter till dag efter söndag, helgdag eller hel lovdag är ovillkorligt. I övrigt har — som framhålls i skolöverstyrelsens anvisningar — skolledningen ett ansvar för att de principiella riktlinjerna tillämpas på ett förnuftigt sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Detta svar innebär ju ett klarläggande av att det egentligen fortfarande råder oklarhet om huruvida man skall ge hemuppgifter i grundskolan eller ej. Att detta på många ställen inom skolan av lärare, föräldrar och skolledare medför osäkerhet och olust, är farligt i all synnerhet när man håller på att genomföra skolreformer. Det hade varit bättre om utbildningsministern mera velat precisera i vilken utsträckning man skall följa upp de intentioner som man hade när man en gång införde grundskolan och enligt vilka man skulle se till att elevernas arbeten till största delen genomfördes i skolan. Det kan ju fortfarande förekomma att man rutinmässigt ger kollektiva hemuppgifter. Det strider direkt mot de anvisningar läroplanen ger. Men det strider inte mot vad stadgan säger. Kollektiva hemuppgifter som förhörs rutinmässigt vid följande lektion kan alltså inte vara en lämplig metod i den skola som vi för närvarande har, där vi skall ha individuella hemuppgifter baserade på elevernas egna förutsättningar och intressen. Det är klart att i detta läge måste ämnesoch stadiekonferensen i skolan se till att omfattningen och inriktningen av hemuppgifterna blir sådana att de inte uppfattas såsom orättvisor i den fördelning av hemuppgifter som för närvarande är fallet i skolan. Ibland kan det ju hända att man i ena parallellen ger eleverna många hemuppgifter och i den andra kanske inga alls. Lärarens frihet skall givetvis bibehållas. Det är naturligt, men enligt läroplanen skall också läraren och eleven gemensamt planera arbetet och dit kan också hemuppgifterna höra. Sedan är det naturligtvis också klart att det råder olika förhållanden inom olika ämnen och stadier. Såsom jag ser detta bör strävan vara att hemuppgifterna till största delen skall ges i skolan. Så långt är vi alltså överens. Det jag fortfarande tycker är oklart är: Kan man garantera att vi kommer dithän att det skapas sådana betingelser att det verkligen blir möjligt att utföra dessa uppgifter i skolan? Skolarbetstidsutredningen betonade ju mycket starkt att allt skolarbete skulle göras i skolan. Det är rätt naturligt att man vill ha det på det viset, eftersom vi vet att så väldigt många elever kommer från familjeförhållanden, där de inte har möjlighet att sitta i lugn och ro och göra sina hemuppgifter och där de inte har möjlighet att kunna få hjälp av föräldrarna. Det finns alltså sociala handikapp, som direkt motverkar skolans övergripande mål. Det finns också geografiska handikapp, som gör att vissa elever som bor nära skolan har mycket lättare att klara av detta än dem som kanske har skolskjutsar på upp till två timmar om dagen. Det finns fysiska handikapp i form av olika boendemiljö. Mot Nr 62 detta står så kravet på att det behövs någon form av enskilda studier eller Torsdagen den individuella studier, eftersom vi vet att dessa har en fostrande och 15 april 1971 utvecklande effekt när det gäller att personlighetsdana eleverna. Jag fick genom utbildningsministerns svar nu reda på att enligt de nya metoder som tillämpas i skolan med längre arbetspass det blivit lättare att individualisera undervisningen i skolan. I själva verket är det väl tvärtom för närvarande på högstadiet, där det i väldigt stor utsträckning blivit så att det genom systemet med samlade arbetsområden, med storklassundervisning omfattande upp till 90 elever på en gång har blivit mindre möjligheter till individuell undervisning. Det finns många anledningar till att detta inte fungerar. Den första är statsbidragssystemets nuvarande utformning. Genom att det är uppbyggt på ett så stelt sätt finns det inte möjligheter att frigöra lärare i större utsträckning för att fungera som individuella handledare för eleverna, bortsett från det som gäller i klinikundervisningen. Den andra bidragande orsaken är läromedelshanteringen. Trots att det från skolans sida under många år har framförts krav på att problemet i fråga om läromedelshanteringen i skolan måste lösas, har vi fortfarande en tillsynslärarinstruktion som är utfärdad innan läroplanen av 1962 utarbetades. Den är nu ungefär 11 år gammal och alltså avpassad för helt andra förhållanden än som gäller i skolan för närvarande. En tredje orsak är lokalerna. Man har nu rum som är anpassade för 15 eller 30 elever men mera sällan försedda med individuella studiemöjligheter eller med storgruppsstudiemöjligheter. Den fjärde orsaken är att det inte finns möjlighet till individuell studiehandledning. Skall sådan förekomma, måste man satsa på detta med kommu nala medel. Den femte orsaken är att åtminstone inte de äldre lärarna är utbildade för att kunna ge individuell handledningen i större utsträckning. Jag tror också att man skall ha klart för sig att hemuppgifterna också kan ha en positiv effekt när det gäller att förmedla kontakten mellan hem och skola, åtminstone för de föräldrar som är intresserade av skolan och som följer med vad deras barn gör. Men om vi nu vill att alla föräldrar skall få denna möjlighet, skulle det kunna tänkas att på något sätt möjligheter inrättades för föräldrarna att komma till skolan för att kanske hjälpa eleverna med individuella studier där. Jag instämmer fullständigt i målsättningen för hemuppgifterna men kan inte konstatera att situationen för närvarande är speciellt ljus när det gäller tillämpningen. Därför vill jag fråga utbildningsministern vad han mera konkret tänker göra för att se till att vi får en kantring över mot att hemuppgifterna till största delen görs i skolan, exempel kan vara de praktiska åtgärder som jag tidigare nämnt, dvs. lärarhandledning, ändrade statsbidragsbestämmelser, ändrad lokalutformning och liknande.
Herr talman! När det gäller statsbidraget förekommer nu kontakter för att utröna möjligheterna till en större flexibilitet och för att underlätta lösningar som stämmer bättre överens med de lokala önske 53 målen. I fråga om lokalerna gäller att de tyvärr ofta är en mera långsiktig väg ur en svårighet. Vi kan inte bygga om våra skollokaler i takt med läroplanerna. Det skulle bli en alltför kostsam börda. Men det är klart att det är viktigt att vi i samband med att vi ändå successivt förnyar lokalbeståndet har i minnet de synpunkter som herr Stålhammar här anförde. Den stora frågan är emellertid om det råder för stor oklarhet i fråga om hemuppgifter. Jag vill inte förneka att en oklarhet råder här och var. Men ett annat ord för oklarhet kan också vara flexibilitet. Och då blir det genast något mera positivt. Jag tror trots allt att det stora flertalet lärare, föräldrar och elever föredrar att ha denna möjlighet att avväga i den enskilda situationen hur man skall gå till väga när det gäller hemuppgifterna. Jag tror för min del att det vore olyckligt att försöka genom detaljregleringar binda ytterligare detta område. Och mitt svar på herr Stålhammars allmänna fråga blir därför att jag för närvarande inte tror att det skulle vara lyckligt att vidta den typen av åtgärder.
Herr talman! Statsbidragsbestämmelsernas förändrade utformning är någonting positivt, och jag hoppas att detta kommer att slå igenom ganska snart. Förändringen borde naturligtvis gjorts mycket tidigare, eftersom vi för närvarande har ett statsbidragssystem som är utformat för en helt annan skola än den vi nu har infört. När det gäller skollokalerna håller jag naturligtvis med utbildningsministern om att man inte kan göra om lokalerna i takt med skolreformerna. Däremot skulle det ibland vara bättre att anpassa skolreformerna efter skollokalerna. Men i nuvarande läge borde man kunna utfärda anvisningar om hur lokalerna ganska enkelt kan inredas för att ge möjlighet till individuella studier. Vi kan inte vänta till dess hela skolsystemet en gång till skall byggas om rent lokalmässigt sett. Dessutom har vi inte råd till en sådan förändring. Man kan ha olika uppfattningar om vad som är oklarhet och flexibilitet. Det kan vara beroende av vilken sida man står på. Jag uppfattar utbildningsministerns senaste uttalande som ett klarläggande när det gäller hur man skall använda hemuppgifterna i skolan. Jag tror inte heller på några detaljregleringar för närvarande, men det jag vänder mig emot är detta: Har vi utformat en skola där vi har formulerat målen för social utveckling, personlighetsdaning och kunskapsmeddelande, då skall vi se till att alla metoder och åtgärder i den skolan samverkar för att vi skall kunna nå de mål som är uppsatta. Utifrån den utgångspunkten kan inte kollektiva rutinmässiga hemuppgifter vara lämpliga utan där måste vi ha individuella hemuppgifter som är anpassade till elevernas egna intressen och förutsättningar. Och i största möjliga utsträckning skall dessa göras i skolan, där materielen finns och där de som skall kunna hjälpa eleverna finns. Dit skall också föräldrarna kunna komma för att de skall få arbeta och känna sig hemma i skolmiljön. Men för att vi skall kunna nå dit, måste den möjligheten göras attraktiv genom att faciliteter ställs till förfogande så att vi får en kantring över från det traditionella hemuppgiftssystemet till ett system som är bättre avpassat för den skola som vi nu har.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om jag anser att det finns tillfredsställande möjligheter till utbildning för sekreteraryrket, särskilt med hänsyn till behovet av internationell praktik. Inom ramen för det allmänna skolväsendet finns det ett flertal utbildningsvägar som ger utbildning för sekreteraryrket. På såväl den tvååriga som den treåriga ekonomiska linjen i gymnasieskolan ges t.ex. sådan utbildning. I gymnasieskolan erbjuds även olika former av sekreterarutbildning genom s.k. högre specialkurser, dvs. kurser där man för inträde kräver kunskaper motsvarande fullbordade gymnasiala studier. Ekonomisk specialkurs är en sådan högre specialkurs. Den består av tre terminskurser. Av de specialiseringar som erbjuds inom ramen för denna utbildning märks en särskild gren för chefssekreterare och chefsassistenter under den tredje terminskursen. En annan möjlig specialisering är den s.k. kombinerade studiekursen. Den ger en bred ekonomisk utbildning som är särskilt lämpad för dem som har för avsikt att ägna sig åt internationellt arbete. En annan högre specialkurs inom gymnasieskolan är en ettårig sekreterarkurs i vilken ingår bl.a. ämnena svenskt, engelskt, tyskt och franskt affärsspråk, stenografi på engelska och svenska och kontorsorganisation med sekreterarkunskap. Denna kurs ingår också tillsammans med universitetsutbildning i moderna språk i en s.k. kombinationsutbildning för blivande sekretetare. Kombinationsutbildningen finns i två varianter, den ena på tre terminer, den andra på fyra. Vid filosofisk fakultet finns vidare möjlighet att avlägga s.k. sekreterarexamen. Vid vissa enskilda statsunderstödda yrkesskolor ges också sekreterarutbildning. Som framgår av den här lämnade redogörelsen finns en rad olika utbildningsvägar som ger möjlighet till utbildning för sekreteraryrket. Den studerande som önskar det kan i åtskilliga fall genomföra utbildningen i etapper för att exempelvis mellan etapperna skaffa sig praktik i utlandet. En sådan uppläggning av studierna torde vara lämplig främst i fråga om de eftergymnasiala utbildningsvägarna och specialkurserna inom gymnasieskolan.

Herr talman! Sekreterarskolan, som drivs av Kursverksamheten vid Stockholms universitet, har som inspektor professor Torsten Husén. Dess kurser anordnas i samarbete med brittisk-svenska handelskammaren, tysk-svenska handelskammaren, British Centre, Centre Frangais och Deutsches Zentrum. Sekreterarskolan står under skolöverstyrelsens inseende och eleverna har rätt att söka statliga studiemedel. Så står det i en attraktiv broschyr som Kursverksamheten i Stockholm gav ut någon gång före jul och som ligger till grund för rekryteringen till sekreterarskolan för läsåret 1971/72. Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation, som avsåg frågan om vi har det tillfredsställande ordnat när det gäller sekreterarutbildning med möjligheter till internationell praktik. Sedan sex år står sekreterarskolan under statlig tillsyn och det har gett eleverna rätt att uppbära studiemedel. I höstas begärde skolans huvudman, Kursverksamheten, att sekreterarskolan även efter den 1 juli 1971 skulle få stå under statlig tillsyn. Något statligt bidrag har sekreterarskolan aldrig fått eller begärt. Skolöverstyrelsen tillstyrkte framställningen i ett mycket positivt utlåtande, ur vilket jag vill citera några korta rader: ”Kursverksamhetens sekreterarutbildning skiljer sig från de ovan nämnda främst genom att en stor del av utbildningen sker i engelskoch franskeller tyskspråkigt land, varvid eleverna ju jämsides med skolundervisningen arbetar på kontor. Detta torde medföra fördel för färdigheten i respektive främmande språk jämfört med motsvarande utbildning helt i Sverige. Den fördel utbildningen i utlandet kan anses ge skulle alltså inte innebära någon kostnadsökning för det allmänna.

Nu får det här beslutet från departementets sida omedelbara och allvarliga konsekvenser för elever och personal. Som jag antydde genom att hänvisa till broschyren har förberedelsearbetet för nästa läsår kommit långt. När det gäller att rekrytera till en utbildning som denna måste man ju arbeta på mycket lång sikt. Framför allt måste de elever som beräknar att genomgå en sådan utbildning i mycket god tid planera att söka tjänstledigt från sina arbeten eller att skaffa pengar för sin utbildning. Nu kommer alltså Kursverksamheten att tvingas meddela eleverna att de inte kan påräkna studiemedel för nästa år. Det medför att alla elever, vilkas föräldrar inte kan ta på sig hela kostnaden, måste avanmäla sig eller avstå från en tilltänkt utbildning. Från Kursverksamhetens sida har man uppgivit att det torde gälla ungefär två tredjedelar av omkring 250 elever. Man kan förmoda att merparten av dessa elever i stället söker sig till universitetens filosofiska fakulteter och därvid för en mera osäker utbildning utnyttjar de studiemedel som de där kan få. Men den allvarligaste konsekvensen blir kanske att skolan under nästa år — och om man sedan fortsätter, även framdeles — kommer att bli skevt rekryterad, främst av ungdomar som genom föräldrarnas förmögenhet eller genom egna tillgångar har råd att genomgå denna kurs. Det blir naturligtvis också så att många ungdomar, som har ett klart dokumenterat yrkesutbildningsintresse tvingas välja en annan utbildningsform, i de flesta fall en mindre målinriktad universitetsutbildning. Jag är för min del mycket förvånad över att man från departementets sida tydligen bedömt denna typ av utbildning som obehövlig — alltså en utbildning där en stor del av studietiden tillbringas utomlands med kontorspraktik på halvtid. Inte minst med tanke på de vidgade internationella kontakter vi har och på vikten av att vi på olika sätt stärker den svenska exportindustrin tror jag det är önskvärt att vi i stället försöker stimulera en sådan utbildning som är praktiskt utformad, som är realistisk och som jag vet att man från företagens sida sätter stort värde på. Det finns anledning att fråga utbildningsministern hur han ser på denna utbildningsform. Av hans svar framgår att det väl finns åtskilliga möjligheter till sekreterarutbildning för ungdomar som önskar sådan men inte av just denna typ. Är det så att man på utbildningsdepartementet bedömer denna utbildning som mindre behövlig eller mindre önskvärd?

Jag skulle vilja precisera frågan så: Kan inte statsrådet möjligen tänka sig att alldeles oavsett hur man från principiella utgångspunkter ser på utbildningen medge en statlig tillsyn av sekreterarskolan för läsåret 1971/72? Då skulle under det året Kursverksamhetens ledning ha rimliga möjligheter att planera en omorganisation av sekreterarskolan, om man nu vill fortsätta med den, och framför allt skulle ingen elev som har planerat sin utbildning i tron att studiemedel skulle utgå behöva avstå från kursen av ekonomiska skäl.
Herr talman! Det var två frågor som utkristalliserade sig i herr Wikströms inlägg. Som svar på den första frågan vill jag nog ändå hävda att det finns mycket goda yrkesinriktade alternativ till den nu diskuterade skolan. Vi anser inom departementet att det finns flera mycket starka skäl för det ställningstagande som vi har gjort. Det är också ganska givet att vi vid handläggningen har försökt handla så snabbt som möjligt för att därmed också få departementets ståndpunkt klar. När det gäller den andra frågan vill jag säga att jag efter herr Wikströms senaste inlägg skall ta mig ytterligare en funderare på om man temporärt skulle kunna medge en förlängning av tillsynen under ytterligare ett år. Detta skulle i så fall motiveras av hänsyn till de elever som möjligen annars kan få vissa problem. Jag skall som sagt titta närmare på den saken och se om en sådan lösning är möjlig.

Herr talman! Jag ser ingen anledning till att vi har någon längre palaver om vem som har rätt i fråga om denna typ av utbildning. Om den behövs som ett komplement till annan utbildning kan vi kanske diskutera i något annat sammanhang. Däremot är jag tillfredsställd med den senare delen av utbildningsministerns anförande. Jag tror att det är den typen av överväganden som man har anledning att göra i ett sådant här läge — att inte låsa sig i ett en gång fattat ställningstagande utan överväga om man genom en mjuk handläggning kan undvika att stäcka planerna för de elever som har tänkt att nästa år gå på sekreterarskolan. Jag tackar för beskedet att utbildningsministern är beredd att ompröva den frågan.
Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd medverka till att läroböckernas behandling av jordbruket blir mera verklighetsförankrad. De läroböcker som används i skolväsendet skall med vissa undantag granskas av statens läroboksnämnd. Däremot granskar nämnden inte s.k. bredvidläsningslitteratur. Det ankommer på skolstyrelsen att, efter förslag av rektor och lärare, besluta om vilka böcker som skall antas. Det är givetvis angeläget att de skolboksproducerande förlagen, även i fråga om sådant material som inte granskas av skolmyndigheterna, ger en riktig bild av t.ex. svenskt näringsliv. Mellan skolöverstyrelsen, läroboksnämnden och förlagen äger ett kontinuerligt samråd rum i syfte att bl.a. informera om förändringarna i skolans kursplaner.

Herr talman! Till utbildningsministern ber jag att få framföra ett tack för att jag har fått min interpellation besvarad, även om jag tycker att svaret var i magraste laget. Jag anser också att statsrådet i viss mån skjuter frågan ifrån sig. Ibland hör man argumenteringen: Det har jag läst om — det har jag läst om i läroböcker. Men hur är det med vissa uppgifter i dessa böcker som används vid våra skolor i dag? Jag har i min interpellation anfört citat ur nyutgivna sådana — alltså inte ur s.k. bredvidläsningslitteratur som det talas om i svaret — och där beskrivs ett lantbruk som absolut inte har verklighetsförankring 1971. Sedan jag framställt min interpellation har jag fått flera citat i samma riktning som de jag i interpellationen åberopat. Det allvarliga i frågan är ju att de som inte känner till de rätta förhållandena faktiskt tror att läroböckernas beskrivning är fullt riktig. ”Mellan skolöverstyrelsen, läroboksnämnden och förlagen äger ett kontinuerligt samråd rum i syfte att bl.a. informera om förändringarna i skolans kursplaner”, säger statsrådet slutligen i svaret. Det tycker jag egentligen inte har med min fråga att göra. Den gäller ju konkreta uppgifter i läroböcker. Jag vill slutligen fråga utbildningsministern om han är beredd att medverka till att vi får fullt objektiva beskrivningar av vårt näringsliv i våra läroböcker. Jag tycker att det är ett ansvar som bör åvila utbildningsdepartementet. Delar inte statsrådet Carlsson den uppfattningen?

Herr talman! Det är gott och väl som herr statsrådet säger att läroböckerna granskas innan de godkännes för undervisningen, men trots det kan man ha anledning att sätta en del frågetecken. Vid Lunds universitet användes i undervisningen i nationalekonomi bl.a. en bok om jordbrukspolitikens mål och medel, författad av professor Assar Lindbeck och laborator Odd Gulbrandsen. Den är utgiven av Industriens utredningsinstitut. Den boken bygger i stort sett på teorier som framfördes en gång i 1960 års jordbruksutredning och prövades där. Emellertid var de teorierna och är ännu så verklighetsfrämmande att de inte rönte något som helst hänsynstagande i denna utredning, trots att den i många avseenden var ganska radikal. Men genom sin orealistiska karaktär har författarnas propåer enligt min mening knappast någon som helst praktisk betydelse, utan de är renodlat teoretiska konstruktioner och bygger på ett önsketänkande.

Jag skall ge några exempel som bevis för min kritik. Författarna hävdar att vi i vårt land skulle kunna nedbringa brukningsenheternas antal från dåvarande — det var 1966 boken skrevs — 200 000 till 20 000. Vi skulle, säger de, kunna ta bort nio av tio brukningsenheter som självständiga företag. Med en genomsnittsareal av 100 hektar på dessa 20 000 egendomar skulle vi ändå få kvar 2 miljoner hektar mark, och det bör, säger man, vara tillräckligt. Det resonemanget är fullkomligt verklighetsfrämmande därför att den svenska topografin inte medger så stora enheter. Det är möjligt att det skulle gå om landet var ett slättland, där man utan vidare kunde göra egendomarna hur stora som helst. Men våra bygder är, som alla känner till, splittrade till allra största delen av skogsmark, berg etc., och resonemanget skulle innebära att man finge egendomar som var så splittrade att det skulle bli en utomordentligt dyrbar historia att bruka dem. Man framhåller också att om vi höll jordbrukspriserna I procent lägre än den allmänna prisnivån, skulle vi på tio år kunna nå en prisdifferens på 10 procent, och successivt skulle det då för många jordbruk bli omöjligt att existera. Priset på marken, säger man, skulle falla till dess att det var så lågt att någon annan trots prispressen var villig att köpa den. De sociala följderna av en sådan politik, och att man med statens medverkan skulle frånhända markägarna deras egendom, tas det ingen som helst hänsyn till i boken. Vi skulle, säger sedan författarna, kunna öka nationalinkomsten med ungefär 4 miljarder om vi upphörde med stödet till jordbruket. Genom att lägga ned vårt eget jordbruk, säger de, skulle vi göra stora överföringsvinster. De tar emellertid ingen hänsyn till den höga genomsnittsåldern hos dem som skulle omskolas, och de redovisar en mycket bristfällig siffra för vad byggandet av 20 000 alldeles nya, stora enheter skulle kräva i investeringar. Med dessa stora investeringar skulle ju följa förräntningskrav etc., och jag skulle tro att det skulle åstadkomma relativt betydande priser. Vår u-hjälp, säger man, skulle bli billigare och mycket bättre om vi själva nedlade jordbruk och i stället köpte livsmedel från andra länder och skänkte till u-länderna. Ja, det resonemanget bygger ju på att ingen annan stat skulle föra samma jordbrukspolitik som Sverige, därför att då skulle det inte finnas någonting att köpa och skänka till andra. Ekonomiprofessorerna i andra länder får alltså inte förkunna samma halsbrytande läror som man får sprida här i Sverige. Trots att deras länders jordbruk är vida underlägset det svenska måste man där bedriva en oförminskad produktion och helst också öka den, om det skulle bli så att man kunde köpa och skänka bort produkter. Författarna till den här boken bygger sitt resonemang på att vi har ett högt införselskydd i Sverige. Men man talar inte om i boken att det beror på att vi har en allmänt högre levnadsstandard och allmänt högre prisnivå och löneläge hos oss. Dessutom räknar man med att vårt land skulle kunna försörja sig på import till världsmarknadspriser. Det är också helt orealistiskt, därför att det finns inte på världsmarknaden kontinuerligt så stora mängder livsmedel att det över huvud taget är praktiskt möjligt att bedriva en sådan försörjningspolitik. Beredskapen klarar man väldigt lätt. Man säger att produktionsvolymen här mycket väl kan sänkas till 65 procent, och vi skulle då i stället ha en lagring som skulle kosta 1 miljard om året. Men det är det lönt, säger man. Nu är det så att det lagringsalternativ som skulle behövas vid en så låg försörjningsnivå som 65 procent har av jordbruksutredningen på sin tid bedömts som fullkomligt orealistiskt, och det är det också. Men det får inte studenterna den ringaste aning om, utan de tror givetvis på vad de läser i den här boken, att vi kan gå ned till 65 procents försörjning. Herr talman! Detta är några exempel på läror som kan bibringas studenter vid ett universitet beträffande svenskt jordbruk. Det är beklagligt att så sker, därför att det finns i vårt land tillgång till ekonomisk litteratur om det svenska jordbruket som är byggd på realistiska och vederhäftiga grunder, t.ex. en bok av dr Holmström om svenskt jordbruk. Den bok jag tidigare nämnde, Jordbrukspolitikens mål och medel, är absolut föredömlig att använda vid ett universitet.

Herr talman! Jag har faktiskt gjort en noggrannare genomgång av herr Fågelsbos interpellation än vad interpellanten själv kanske utgick från. Jag har uppdragit åt statens läroboksnämnd att gå igenom de två böcker som finns angivna och exemplifierade i interpellationen. Beträffande den första, Mera om Mälarbygden, kan jag säga att den inte är uppförd på läroboksförteckning — det är ett beslut av den 5 november 1964 — eftersom boken inte är lärobok i granskningskungörelsens mening utan bredvidläsningsbok. Den andra boken har läroboksnämnden inte kunnat identifiera. Detta kan bero på att herr Fågelsbo påstått att det är en lärobok i geografi för gymnasiets årskurs 1, och det finns över huvud taget inte något geografiämne i gymnasiet på den nivån. På den punkten tycks alltså herr Fågelsbo ha missuppfattat situationen. I vilket fall som helst har jag inte kunnat närmare ingå på den delen. Det är naturligtvis allmänt önskvärt att vi får bra läroböcker och bra läromedel. Det är också därför som vi nu utredningsvägen ser över läroboksnämnden och dess funktion. Vi vill om möjligt göra det instrumentet mera effektivt. Vad sedan angår det som herr Hansson i Skegrie anförde i sitt inlägg har jag inte någon annan kontakt med det — och även den kontakten är utomordentligt bräcklig — än att jag en gång läste nationalekonomi för professor Åkerman i Lund. Han använde dock inte denna lärobok. Jag har därför inte heller tagit något intryck av de läror som vi här fick ta del av. Jag hoppas emellertid att man inte läser protokollet på den punkten alltför flitigt, ty då kommer detta, med herr Hanssons hjälp, att få ytterligare spridning. Och det var nu inte avsikten, även om personliga kommentarer och motargument fanns inlagda. Det ligger emellertid en viktig princip bakom denna fråga, och det var väl den som återspeglades i herr Hanssons sista meningar om utbildningsministerns möjligheter att ingripa. Jag tror att det vore en utomordentligt allvarlig sak om regeringen i detalj centraldirigerade kurslitteraturen vid universiteten. Visst kan det hända olycksfall och missöden, det skall vi vara på det klara med, och då kan det kännas frestande att ingripa. Men på lång sikt och på det hela taget är det viktigt att här hålla på decentraliseringsprincipen och hoppas att förnuftet därigenom bäst skall komma till sin rätt. Jag tror nog också att herr Hansson och jag egentligen är överens på den punkten.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig, om jag är beredd att i avvaktan på de beslut som kan bli följden av läromedelsutredningens arbete ta initiativ till interimistiska åtgärder i syfte att förbättra situationen beträffande granskningen av läroböcker och läroboksersättande pedagogiska hjälpmedel. De läroböcker som används i skolväsendet skall med vissa undantag granskas av statens läroboksnämnd. Däremot granskar nämnden inte s.k. bredvidläsningslitteratur. Det ankommer på skolstyrelsen att, efter förslag av rektor och lärare, besluta om vilka böcker som skall antas. Skolan har alltså ett stort inflytande i dessa frågor. Utvecklingen innebär emellertid att skolans läromedel väsentligt ändrar karaktär. Läromedelsutredningen har bl.a. till uppgift att överväga konsekvenserna härav för läromedelsgranskningen. I avvaktan på resultaten av utredningsarbetet är jag inte beredd föreslå ändringar i nuvarande ordning beträffande granskning.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som jag dock finner väl lakoniskt med tanke på den seriösa fråga jag framställt och noggrant utrett i min interpellation. Jag tar i interpellationen bl.a. upp frågan om undervisningsprogrammen i radio och TV, vilka ju inte är underkastade någon granskning. Fördenskull har vi i moderata samlingspartiet i en motion begärt att skolradio-TV-programmen skall granskas. Det lär inte vara överord att säga, att många föräldrar ställer sig ytterst undrande till en del sådana undervisningsprogram. Man bör också tänka på att för många människor — det gäller särskilt ungdomar och barn — har det som sägs i radio och TV ett självklart auktoritetsvärde. Därför måste man vara mycket uppmärksam på hur dessa medier utnyttjas i undervisningen. De har ju också en kolossal genomslagskraft och verkar i det närmaste ögonblickligt. Begås det ett grovt misstag i ett undervisningsprogram kan det bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att i efterhand undanröja de negativa effekterna. Riksdagen kommer senare i år att få diskutera frågan, om undervisningsprogrammen i radio och TV fortsättningsvis skall få undgå den granskning som vi alla tycker är självklar när det gäller läroböcker. Men hur är det då med läroböckerna? Ja, som jag har visat i min interpellation fungerar inte granskningen där så särskilt bra alla gånger. När den nya läroplanen för grundskolan infördes i höstas, hade inte granskade läroböcker kommit fram i alla ämnen. Vad gjorde man då? Jo, man lät en stor hop böcker gå ut på vad man kallade för ”praktisk prövning”, dvs. man använde dem ogranskade i undervisningen. Granskningen får man ta itu med när man hinner. Läroboksnämnden skall ju granska läroböckerna, men inte alla, som statsrådet påpekar. Det är riktigt som statsrådet dessutom säger att utvecklingen innebär att skolans läromedel väsentligt ändrar karaktär och att detta måste få konsekvenser för läromedelsgranskningen. Det är just det jag tagit upp i min interpellation, att utvecklingen har medfört att eleverna utsätts för en ström av information och påverkan på nya vägar som inte med nuvarande ordning kan kontrolleras. Och det är också riktigt att läromedelsutredningen skall behandla dessa frågor. Det vet jag också. Men poängen med min fråga var den att det ändå dröjer några år innan läromedelsutredningens eventuella förslag kan komma att träda i kraft. Enligt vad som upplysts mig kan man vänta utredningens huvudbetänkande mot slutet av detta år. Därefter skall det remissbehandlas. Sedan skall en proposition förberedas och riksdagsbehandlas, och sedan skall besluten börja verkställas, vilket knappast lär ske i en handvändning, eftersom det organisatoriskt är rätt komplicerade saker. Såvitt jag förstår finns det ingen möjlighet att det kan bli fråga om några förändringar förrän läsåret 1973/74, och det tror jag i och för sig är mycket optimistiskt räknat. Skall man låta nuvarande i mitt tycke helt oacceptabla situation få bestå till dess?

På den frågan har utbildningsministern svarat ja. Jag kan med ett enda exempel visa vad jag menar när jag talar om otillfredsställande förhållanden. Till den här programserien hörde ett elevhäfte. Detta elevhäfte och programserien ingick i det stora projektet ”åk 7”, vilket innebär att program och tillhörande tryckt material täcker in mycket stora delar av undervisningsområdet i en hel årskurs och därmed ersätter läroboken. Därför skall det redan med nu gällande bestämmelser vara så att elevhäftena granskas av läroboksnämnden. Men det har i det här fallet liksom i många andra fall inte skett. Hela ”åk 7” är ute på s.k. praktisk prövning. Elevhäftet till den här programserien skulle alltså ha granskats men har icke granskats. I elevhäftet finns ett frågeformulär med en rad intrikata frågor — jag skall bara läsa upp några av dem — vilka eleverna har till uppgift att besvara genom förkryssning. En uppgift lyder: ”Jag känner mig ensam . .. därför att jag inte har någon som bryr sig om mig därför att jag inte har någon som förstår mig därför att jag har en annan uppfattning i religiösa därför att jag har en annan uppfattning i moraliska därför att jag inte är accepterad av mina kamrater.” Enligt anvisningarna skall en grupp bearbeta detta material och redovisa det inför klassen. Och då kan man ju begripa att anonymiteten åker all världens väg — så väl känner ju eleverna sina kompisar i klassen. Det måste skapa komplikationer. Till programserien hör också tre sidor läraranvisningar i tidskriften ”Skolprogram-AVIN”, som inte behöver underkastas prövning trots att den innehåller läroboksersättande material. En av dessa sidor innehåller ”Underlag för elektrostencilering”. Där finns en rad frågor för eleverna med alternativa svar. Jag skall ta ett par sådana frågor: ”Ibland har jag ett behov att fly bort från den vardagliga verkligheten . O därför att jag plågas av att en eller båda O därför att jag plågas av att föräldrarna inte kommer överens DO därför att jag plågas av att jag känner att jag inte är önskvärd hemma.” Detta är alltså avsett för 13-åringar! Det kan väl ändå inte vara utbildningsministerns mening att sådant material skall få florera okontrollerat ända till dess läromedelsutredningen har gett resultat. Frågor av det här slaget måste provocera både oro, ångest och andra störningar hos barnen, och det verkar direkt splittrande på familjelivet. Skulle utbildningsministern själv som förälder vara till freds med att få schavottera med sina samlevnadsproblem inför den klass där den egna pojken eller flickan går? Jag tror knappast det! Tror utbildningsministern att gemene målsman vore till freds med detta om han visste vad som skedde i skolan? Jag finner det mycket märkligt att utbildningsministern inte har någon ambition att ta itu med dessa verkligt allvarliga frågor genom någon interimistisk åtgärd innan vi får en ny ordning med anledning av läromedelsutredningen.

Herr talman! Jag skall först instämma i vad herr Werner i Malmö sagt och sedan ta ytterligare några exempel. Jag har framför mig ”AVIN” från i höstas. Häftet kallas ”HG 4 September 70”. Häftet innehåller program i religionskunskap — den skall ju vara objektiv. Jag har inte själv observerat detta material, utan folk har skickat mig det eftersom jag förekommer där på bilder och på annat sätt. Man måste fråga: Har någon granskat detta material? Kan det få vara så här? Det finns t.ex. ett avsnitt 3 som heter ”Att bota sjuka”. På s. 5 i elevhäftet finns i avsnittet ”Om bibeln” en punkt om historisk kritisk bibelforskning, som jag tycker ger en snedvriden information. Åtminstone måste läraren vara oerhört informerad eller ha mycket mer tid på sig än en lektion ger om han skall kunna klara detta. Frågorna som finns där och uppmaningen att läsa och jämföra de olika skapelseberättelserna ger ett resultat, som jag tycker är mycket nedslående från kristen synpunkt. Barnen måste komma hem och säga att Bibelns berättelse inte är riktig. En präst fick för inte så länge sedan uppleva att hans barn kom hem från skolan och sade: ”Vi har fått höra att det du predikar är lögn och osanning.” Efter ett sådant här program måste man fråga om inte många barn får den uppfattningen. Till ”Att bota sjuka” följer det med fyra klipp ur Aftonbladet, alltså ur en enda svensk tidning. Det är egentligen inte klipp utan stenciler av artiklar just om att bota sjuka. Det gäller alltså kristen gudstjänst och kristen verksamhet. Där tar man först upp hur Kathryn Kuhlman botar sjuka och vad kvacksalverilagen säger om lekmäns rätt att bota sjuka. Man frågar om verksamheten är lagstridig osv. På nästa sida talar man om att ”Läkare och polis kan inte stoppa mass-frälserskan”. Det är klart att journalisterna gör sådant här för att vara trevliga, men hur kan det vara avfotograferat i ett program som gäller så många elever? Det finns en hel del saker i den artikeln som man verkligen måste sätta frågetecken för. Nästa blad har rubriken ”Sockerpiller och stark tro kan bota sjuka”. Man måste fråga vad detta har att göra med Bibeln eller hur det skall vara möjligt för den som leder en lektion att klargöra att detta i alla fall är avarter och saker som inte hör till en levande kristendom. Jag förstår inte hur man skall kunna klara det på den lektionstid som anges. Slutligen kommer den fjärde artikeln från Aftonbladet, där det står om ”Riksdagsmannen som är undergörare”. Det skulle alltså gälla min ringa person. Jag sade i intervjun med journalisterna, som för all del var vänliga och trevliga och som lovade att skriva som jag sade, att jag inte är undergörare. Men det står alltså i rubriken. Sedan är kanske tongångarna mjukare inne i artikeln, men hela artikeln är i alla fall underlig. Jag tycker att den är infam. Jag är själv inte sårad av den och bryr mig inte om den för min personliga del. Men när den tas med i en lektion i skolan, som handlar om religionskunskap och kristendom och om att kristen gudstjänst och kristen tro kan betyda att man vänder sig till Gud för att bli hjälpt när det gäller sjukdomar, tycker jag att det är helt oriktigt. Det borde inte få förekomma. Man borde väl ha frågat riksdagsmannen, som det stod om i artikeln, om han ville vara med i undervisningsmaterialet. Jag tycker att det skulle finnas andra saker som man kunde införa. Framför allt är det anmärkningsvärt att det inte finns någonting från annat håll. Det finns inte någon hänvändelse till kyrkan eller till de kristna med begäran om ett uttalande. Jag tycker också att när eleverna skall svara och pricka för, måste det vara väldigt svårt för dem att komma rätt. Vi hade i höstas en debatt i riksdagen om alternativ skola. Vi hade den nyss också. Man har sagt till mig och andra, som har den uppfattningen att vi måste få en ändring, att det är fel att begära ett skolalternativ, en parallell till den nuvarande skolan, för vi har ju en objektiv religionsundervisning. Jag säger att får vi den verkligt objektiv och kan den få det utrymme den bör ha, är jag glad över det och kan liksom dämpa min ton då jag begär ett alternativ. Men när man ser sådana här exempel gång på gång på vad som förekommer i undervisningen och hur kristendomen framställs, blir man ledsen och nedstämd. För min personliga del såsom förälder kan jag inte vara nöjd med att kristen tro framställs på detta sätt. Jag ser snart ingen annan utväg för min personliga del än att emigrera från detta land. Jag kan inte skicka mina barn till en skola där sådant här förekommer.

Herr talman! Jag har i interpellationssvaret inte tagit upp de delar som berör radiooch TV-sändningar. Vi hade den 4 december 1969 en diskussion med anledning av en fråga av herr Nilsson i Tvärålund liksom någon vecka senare med anledning av en fråga av herr Westberg i Ljusdal, och då fick vi alltså i kammarens protokoll den problematiken relativt utförligt belyst. När det sedan gäller den andra frågan är det naturligtvis omöjligt för mig att diskutera exempel som nu kommer upp på olika läromedel. Det finns ingen möjlighet att känna till i förväg och ännu mindre att nu bedöma de läromedel som här åberopas. Att avgöra om ett läromedel står i överensstämmelse med läroplanens tankar och principer kräver naturligtvis betydligt större omsorg, och det är därför vi har läroboksnämnden. Den skall fungera med den målsättningen. Och inför genomförandet av den reviderade grundskolan har läroboksnämnden ingående prövat frågan om granskningen av nya läromedel utarbetade enligt Lgr 69. Även denna gång har produktionsläget inom läromedelsbranschen beaktats av nämnden. Särskilda åtgärder har måst vidtas för att trygga skolornas legala tillgång på läromedel, både äldre och nyproducerade sådana. Äldre läroböcker har efter omgranskning uppförts på läroboksförteckningen för den reviderade grundskolan. Även böcker som inte helt stämmer överens med den nya läroplanen har, där man kunnat konstatera en bristande nyproduktion, förts upp på förteckningen enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t. Interpellanten var också kritisk mot att praktisk prövning av läroböcker och läroboksersättande material har behövt tillgripas. Läroboksnämnden har emellertid inte haft något annat val inom ramen för gällande granskningsförhållanden beträffande läromedel. Finns det inga läromedel färdigställda, så att de kan granskas innan de tas i bruk i undervisningen, får den författningsenliga granskningen ske i efterhand. Och i en sådan situation innebär praktisk prövning i förening med generellt tillstånd till användning att skolorna får legal möjlighet att antaga läromedel som inte finns uppförda på läroboksförteckningen. Det är klart att det någon gång kan inträffa att ett läromedel — och jag sade det redan i den diskussion vi hade efter det föregående interpellationssvaret — inte är helt lyckat. Men jag tror ändå att vi i Sverige har ett system som skapar goda förutsättningar, och vi har till yttermera visso, som herr Werner i Malmö själv var inne på, tillsatt en utredning som skall försöka förbättra detta system ytterligare. Men jag tror att det vore olyckligt om vi utan att avvakta utredningen tog vissa beslut nu utan att på sedvanligt sätt noga ha övervägt åtgärdernas lämplighet och effektivitet. Granskningen av läroböcker, som de tidigare talarna varit inne på, är en utomordentligt viktig fråga. Den har många principiellt mycket känsliga aspekter, och därför har jag ansett det vara min skyldighet att avvakta vad utredningsarbetet kan leda fram till. Till slut vill jag, herr talman, understryka att det finns en kontrollmöjlighet som ingen av de båda talarna varit inne på men som är utomordentligt viktig. Den lokala skolstyrelsen har ju möjlighet att gå igenom det material som kan finnas, eventuellt efter reaktion från föräldrar eller elever. Där finns en lokal granskningsmöjlighet vid sidan av den centrala som jag tycker det är viktigt att man uppmärksammar och i fall där så anses önskvärt också utnyttjar.

Herr talman! Utbildningsministern ansåg sig ha rätt att gå förbi det undervisningsmaterial som produceras av radio och TV, detta under hänvisning till tidigare lämnade svar i riksdagen. Men efter vad vi tidigare har hört i dag om Sveriges Radios övertramp finns det väl anledning att ständigt ha ögonen på den verksamhet som där bedrivs, i synnerhet när den kommer in i skolorna. Den praktiska prövningen förde utbildningsministern också på tal som en särskild åtgärd man måste vidtaga. Det är beklagligt att man missbrukar en i och för sig god idé, ty den praktiska prövningen är ju ett led i proceduren. Men här används den som en täckmantel därför att man inte hinner pröva böckerna. Jag tycker nog att beträffande sådant material som både herr Nilsson i Agnäs och jag har lagt fram bör man rätt snart vara klar med den praktiska prövningen. Det bör väl redan nu, när utbildningsministern har hört innehållet, kunna bedömas som prövat och befunnet på tok för lätt. Det är nog bra att vi har en läromedelsutredning, som skall komma med sitt betänkande, men som jag sade tar det tid och mycket ont kan ske under mellantiden. Utbildningsministern anför också den lokala skolstyrelsens ansvar, och det låter ju bra. Men utbildningsministern vet lika väl som jag att det är ett teoretiskt resonemang. En skolstyrelse kan icke följa alla lärarnas åtgärder när det gäller att skaffa material till lektionerna. Teoretiskt låter det bra, men praktiskt kan man inte räkna med att det ger något större utbyte.

Herr talman! Den här frågan har också aktualiserats i en motion från folkpartiet. Efter vad vi hört nu och med erfarenhet från skolan kan man ju fråga sig varför inte utredningen påskyndar sitt arbete eller om det över huvud taget inte finns möjligheter att påskynda det. Det vi har hört hittills har varit exempel på vad som kan hända om det inte sker en ordentlig granskning, men det jag gärna skulle vilja höra från utbildningsministern är litet grand om hur man tänker sig att den här granskningen, när den kommer, skall gå till. Det är ju det som kommer att bli det intressanta. Läromedel skall ju produceras på grundval av läroplanens anvisningar. Men läroplanens anvisningar är ganska allmänt formulerade. För att de skall kunna tjäna som underlag för en läromedelsproduktion måste man alltså bryta ner dem i delmål. Ju mer man bryter ner dem i s.k. observerbara beteenden, desto större är naturligtvis risken för att man styr läromedelsproduktionen åt det ena eller andra hållet alltefter nedbrytarens egen uppfattning om vad som är väsentligt och ibland kanske efter hans egna värderingar utan att han själv är medveten om detta. Då är frågan den: Skall den här målformuleringsverksamheten ligga på en central myndighet och denna sedan ge ut anvisningar för hur läromedel skall utformas och utprövas eller kan man tänka sig att verksamheten läggs ut på en mängd olika förlag och läromedelsproducenter? Hur skall utprovningen gå till? Utprovningen i och för sig är naturligtvis värdefull men skall naturligtvis också leda till att producenterna tar rättelse av de erfarenheter som görs. Sedan kommer vi fram till en utvärdering, någon form av VDN-deklaration av ett läromedel, så att man kan säga att det har god effekt och följer läroplanens intentioner. Det som jag upplever som beklämmande i den här diskussionen, och inte bara här utan över huvud taget i rätt mycket av vår skolverksamhet för närvarande, är att den reformmetodik som man har använt, tyvärr varit så dålig att den i väldigt många fall har direkt motverkat de reformer som man har velat genomföra. Vi är överens om att vi har en bra grundskola, som skulle kunna bli bättre. Vi är överens om linjerna för gymnasieskolan. Men just sådana här plumpar i protokollet, som uppträder t.ex. nu när det gäller vissa läromedels utformning, gör att många människor får en negativ inställning inte bara till läromedlet som sådant utan kanske också till skolan. Det borde ju för utbildningsministern och andra personer som sysslat med denna fråga ha varit ganska lätt att förutse att när man inför ett nytt högstadium enligt Lgr 69, då man börjar tillämpa en helt ny arbetsmetodik med arbetsområden, så kommer det att leda till att läromedlen kommer att produceras i en annan form än tidigare. Det blir alltså häftesmetoden som används i stället för den traditionella läroboken. Och därmed blir ju risken för plumpar i protokollet mycket större än den var tidigare, om det inte görs någon granskning. Hade man redan tidigt bestämt sig för att även de s.k. icke läroboksersättande läromedlen skulle granskas i samband med att man införde Lgr 69, så hade man sluppit de här problemen. Vidare har vi det problemet att producenten i regel har för litet tid att producera läromedlen. Vi kan ju se vad som kommer att hända på gymnasieskolan nu till hösten. Det går inte att producera ett läromedel som är pedagogiskt bra och dessutom fyller alla krav på fullständig objektivitet, om man skall arbeta under en enorm tidspress. Vad jag hade förväntat mig här var således att man hade haft en metodik i själva reformverksamheten, som hade förhindrat att man med sådana här kringarrangemang egentligen motverkat det mål som man har satt upp för skolan och som gör att det blir mycket svårare att återvinna folks förtroende för den skola vi har. Den konkreta fråga som detta skulle leda fram till blir då i alla fall: Avser utbildningsministern att påskynda utredningen om granskning av läromedlen?

Herr talman! Det är ju glädjande att utbildningsministern har förtroende för de lokala skolstyrelserna. Men hur är det i praktiken? Är det verkligen möjligt — jag betonar det som herr Werner i Malmö också sade — för dessa skolstyrelser att i förväg se på alla de häften och allt det material som kommer? Det finns väl någon gång några som gör det, men de flesta hinner inte och de flesta vill väl lita på statens läroboksnämnd. För övrigt blir det på sätt och vis en granskning i efterhand. Materialet är tryckt, utsänt, har kommit till skolorna. Skall man vraka det då? Man kan väl inte gå upp till tryckeriet eller gå upp när materialet skrivs och se efter om det är riktigt. Jag tror det är en felaktig princip att lita på att skolstyrelserna skall ha ögonen öppna och se till att det inte kommer med något materiel som de bedömer såsom olämpligt. Vidare torde det bli mycket svårt där också att uppnå enighet. Från föräldraföreningen, från enskilda lärare och från kollegier har jag blivit vidtalad om detta, och jag vet att det är stora grupper som är mycket bekymrade. Jag hoppas att utbildningsminstern inte i längden skall tycka att det som massmedia sänder i skolan, det som just har genomslagskraft och kanske når längst, inte skall behöva granskas lika allvarligt som annan skolmateriel.
Herr talman! Om allt hade varit perfekt hade vi inte tillsatt utredningen. Om jag hade vetat svaren på en del av de frågor som har ställts hade jag heller inte behövt tillsätta någon utredning. Då hade jag redan kunnat direkt komma med ett förslag till riksdagen. Det är mot denna bakgrund som vi tillsatt en grupp människor som vi tror är kloka och förnuftiga och som kan utarbeta reformförslag. Jag vill självfallet avvakta de reformförslagen innan jag vidtar åtgärder. Till herr Stålhammar vill jag säga att jag till utredningens ordförande herr Hilding Johansson, som är ledamot av denna kammare, har sagt att jag är angelägen om att arbetet skall bedrivas så snabbt som möjligt. Jag har också vid samtal med Hilding Johansson uttryckt förhoppningen att det skall leda till en förstärkning, en effektivisering av den framtida läromedelsnämndens arbete och funktion. Jag har velat göra detta sista tillägg framför allt med hänsyn till herr Stålhammars inlägg.
Herr talman! Jag betvivlar inte ett ögonblick utbildningsministerns ärliga ambition att få ett snabbt resultat från läromedelsutredningen, men han har heller inte kommenterat det material som vi har lagt fram. Kunde jag få ställa en mycket personlig fråga till herr Carlsson — kanske inte så mycket i hans egenskap av utbildningsminister som i hans egenskap av familjeförsörjare? Anser Ni inte att det är helt misslyckat att till en 13-åring ställa en fråga av typen: Känner ni er ensam därför att er mor eller far missbrukar sprit? Alla människor man möter har direkt en uppfattning om en sådan fråga till en 13-åring. Vad är utbildningsministerns åsikt?
Herr talman! Jag tror att det är omöjligt att i denna kammare börja föra diskussioner i skilda ämnen med den typ av frågor som nu senast togs upp. I natt höll vi på till klockan halv två, och herr Werner i Malmö var då den siste talaren, Skulle vi dra ut våra debatter i oändlighet på detta sätt och ställa frågor som i praktiken är omöjliga att besvara och ännu mindre ger någon rimlig vägledning för författare av läroböcker — ja, herr talman, jag vet inte var vårt riksdagsarbete då skulle sluta. Vi skall angripa dessa problem på ett sätt som leder till resultat. Det gör det inte om jag får höra ett lösryckt citat på en mening ur en lärobok som förmodligen omfattar åtskilliga hundra meningar och som något kan nyansera vad herr Werner har refererat.
Herr talman! Jag tror att utbildningsministern underskattar sina egna uttalanden — en deklaration beträffande hans åsikt hade säkerligen varit mycket nyttig och välgörande.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

Herr talman! Jag tillåter mig hemställa att kammaren ville besluta att tagen tior avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 93 och 103 måtte med hänsyn till ärendenas omfattning utsträckas till det sammanträde som infaller näst efter femton dagar från det propositionerna kom kammaren till handa, dvs. första plenum efter torsdagen den 29 april.

Herr talman! Herr Molin har frågat mig om dels vilka faktorer jag anser vara orsaken till att reformen av utbildningen vid universitetens filosofiska fakulteter icke lett till avsett resultat, dels vilka åtgärder regeringen planerar för att åstadkomma en bättre måluppfyllelse på detta område. Statsmakterna fattade våren 1969 beslut om en ny studieordning vid de filosofiska fakulteterna. Reformen innebar en ändrad organisation av utbildningen. Samtidigt genomfördes en omfattande pedagogisk reform. Nya studieplaner fastställdes i samtliga ämnen, vilket i många fall inneburit genomgripande förändringar av utbildningen. Nya ämnesområden tillkom. I vissa av dessa har utbildningen givits första gången innevarande läsår. I samband med reformen inleddes en betydande upprustning av organisationen för studievägledning vid universiteten. Som framgår av årets statsverksproposition föreligger nu en redovisning av det första årets erfarenheter av 1969 års studieordning, omfattande bl.a. uppgifter om vissa studieresultat. Det är självfallet inte möjligt att utvärdera en så genomgripande förändring på grundval av enbart ett års erfarenheter, allra minst det första årets. Jag räknar med — som underströks i propositionen om den nya studieordningen — att utbildningen vad beträffar såväl innehåll som organisation kommer att kontinuerligt ses över. Jag kommer i det följande att ta upp några av de delproblem herr Molin berör i sin interpellation. Universitetskanslersämbetet har som nämnts redovisat bl.a. vissa uppgifter om studieresultaten under läsåret 1969/70. Ämbetet konstaterar sammanfattningsvis att studieresultaten för aktiva heltidsstuderande på det hela taget är relativt tillfredsställande, även om resultaten hittills har legat under de av statsmakterna angivna riktpunkterna. Av rapporten från ämbetet framgår klart att svårigheterna i detta avseende i stor utsträckning kan hänföras till vissa ämnen och lärosäten. Inom ämbetet sker en systematisk genomgång av problemen. Ämneskonferenser anordnas under våren 1971 i bl.a. matematik, moderna språk, historia och samhällskunskap. Studietidernas längd i enskilda ämnen inom filosofisk fakultet har förorsakat bekymmer under lång tid. Tillkomsten av 1969 års studieordning har för första gången gjort det möjligt att kartlägga inom vilka ämnen och på vilka orter problemen finns. Det är därmed också möjligt att systematiskt angripa problemen för att få till stånd förbättringar. Studerande med speciell yrkeseller intresseinriktning har möjlighet att få sina önskemål tillgodosedda genom s.k. särskild utbildningslinje. I tillgänglig statistik har flertalet personer som skrivits in vid universiteten inom ramen för försöksverksamheten med vidgat tillträde, liksom andra studerande som avser genomgå partiell utbildning, kommit att registreras som studerande på särskild utbildningslinje. Statistiken visar att de studiekurser som oftast väljs av studerande på särskild utbildningslinje är 20-poängskurser i företagsekonomi, pedagogik och psykologi, dvs. ämnen med stort värde för fortoch vidareutbildning inom många yrkesområden. Såvitt nu kan bedömas ligger det antal personer, som valt särskild utbildningslinje för att de allmänna utbildningslinjerna inte tillgodosett deras utbildningsbehov, inom rimliga gränser. Inom ämbetet pågår arbete med att skapa nya utbildningslinjer och att modifiera de befintliga linjerna. Som jag framhöll i årets statsverksproposition är det väsentligt att man därvid skapar sådana kombinationer som efterfrågas av de studerande och samtidigt bedöms motsvara arbetsmarknadens behov. De av herr Molin åberopade uppgifterna om kostnadsutvecklingen omfattar — förutom kostnaderna för den grundläggande utbildningen och ökningen av dessa kostnader till följd av ökat studerandeantal — även kostnaderna för forskarutbildning och forskning. Ökningen innefattar vidare de ökade kostnaderna till följd av löneoch prisutvecklingen åren 1969 och 1970. Som redovisades i propositionen om den nya studieordningen tillämpas tills vidare systemet för tilldelning av extra lärarkrafter, den s.k. universitetsautomatiken, även för den nya organisationen. De grundläggande principerna för tilldelningen är oförändrade. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att det är för tidigt att bedöma resultaten av reformen av utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna. Jag kan inte finna att de farhågor för en ogynnsam utveckling som interpellanten tydligen hyser är berättigade. Universitetsmyndigheterna och departementet följer kontinuerligt verkningarna av de genomförda förändringarna i syfte att successivt vidta erforderliga förbättringar i systemet.

Herr talman! Få reformer under senare år har väl föranlett en så intensiv debatt och dragit på sig en så omfattande och bitvis drastisk kritik som förslaget om fasta studiegångar vid universiteten, UKAS — eller PUKAS som det har kommit att kallas. När jag nu tackar statsrådet Moberg för svaret på min interpellation vill jag samtidigt beklaga, att statsrådet inte anser tiden mogen för en analys av detta systems effekter. Vi befinner oss ju ändå i den ganska ovanliga situationen att redan nu, två år efter beslutet, kunna utvärdera reformens faktiska resultat på flera områden. Vi skulle kunna säga om de många kritikerna hade rätt eller fel och på vilka områden som kritiken varit berättigad och på vilka den varit oberättigad. Vi skulle kunna säga om de som fruktade att systemet skulle skapa mindre av allmänbildning och mera av specialisering hade rätt. Vi skulle kunna säga om genomströmningshastigheten har ökat och om fler studenter har blivit färdiga på avsedd tid. Vi skulle kunna säga någonting om huruvida de olika utbildningslinjerna verkligen förmått leda studenterna till mera yrkesinriktade studier än förut och huruvida införandet av PUKAS har förmått bromsa statens kostnader för utbildningsexplosionen inom det högre utbildningsväsendet. På var och en av dessa punkter finns fakta på bordet, som kan jämföras med vad kritikerna förutspådde 1969. Jag har i min interpellation valt att jämföra den verklighet vi nu känner med uttalanden i propositionen nr 4 år 1969, med statsutskottets utlåtande nr 34 samma år och med uttalanden i kamrarna det året av statsråden Palme och Moberg. Ett huvudsyfte med den här reformen var ju att snabba på studenternas studier, låta dem fortare komma ut i arbetslivet och på det sättet minska samhällets utbildningskostnader per student. Man ville öka genomströmningshastigheten. Man ville eliminera studieförseningarna. Man skulle se till att normalstudietiderna inte bara fungerade som administrativa normer utan också blev uttryck för faktiska studietider. Hur har det nu gått härvidlag? Herr talman! Bland dem som höstterminen 1969 påbörjade sina studier vid universitetens fria fakulteter har på två hela terminer fram till september 1970 mindre än hälften klarat sig, dvs. fått 40 poäng. Detta resultat skall ställas i relation till den målsättning som angavs i propositionen, nämligen att två tredjedelar av de studerande skulle nå 40 poäng på två terminer. Att detta, som sker i interpellationssvaret, karakteriseras som relativt tillfredsställande är verkligen ganska överraskande. Har man inte större krav på effekten av sina reformer? Har man inte större tillit till genomslagskraften i sina förslag? Tror statsrådet inte mera på sina åtgärder än att han är nöjd med en måluppfyllelse på mindre än 50 procent, när han själv inför riksdagen har angivit en måluppfyllelse på 67 procent? Låt mig vidare konstatera att av de 1969 nyinskrivna ligger mer än en fjärdedel under det s.k. tröskelvärdet på 30 poäng. Dessa har alltså, definitionsmässigt med hänsyn till de resonemang man haft om effekten av systemet, misslyckats i det nya systemet. Det är dessa som egentligen skulle bli utspärrade. Det är ungefär 2 900 studenter på en årskull. Nu har ju utbildningsnämnderna ute i landet valt vad de själva kallar en liberal linje i den här frågan, och det är naturligtvis klokt gjort av utbildningsnämnderna med hänsyn till hur systemet faktiskt har kommit att fungera. Men jag vill ändå fråga statsrådet Moberg hur han ser på den uppkomna situationen. Är denna varierande liberala praxis från utbildningsnämndernas sida, som ju till bokstaven strider mot 31 § i kungörelsen, enligt statsrådets mening i överensstämmelse med bestämmelsen? Anser statsrådet att utbildningsnämnderna härvidlag har gjort en riktig tolkning? Det väsentliga konstaterande som kan göras på den här punkten är naturligtvis att genomströmningshastigheten inte har ökat genom införandet av PUKAS. På denna punkt har reformen inte givit avsett resultat. Vad sedan gäller målet att skapa mera av yrkesinriktning i studierna, så ansåg man ju att studier vid de filosofiska fakulteterna på samma sätt som annan eftergymnasial utbildning skulle ha till uppgift att förbereda för framtida insatser i yrkeslivet. Det tidigare helt fria valet av examensämnen skulle avskaffas. De studerande skulle bli tvungna att välja mellan vissa s.k. utbildningslinjer och följa bestämda studieordningar mellan och inom universitetsämnena. Med tanke på samhällets stigande kostnader på den här sektorn borde studierna organiseras på ett sådant sätt att de var effektivt yrkesförberedande. Därutöver skulle finnas en möjlighet att välja s.k. särskild utbildningslinje, som låg vid sidan av de fasta studiegångarna. Dessa särskilda utbildningslinjer förutsattes vara undantag. Eljest skulle, framhölls det, systemet komma att raseras. Om man nu ser hur det har gått på den här punkten, finner man att antalet studenter som har begärt och fått rätt att studera enligt särskild utbildningslinje är i snabbt stigande. Vi vet nu att av samtliga år 1970 — alltså båda terminerna — inskrivna studenter har 37 procent fått studera enligt särskild utbildningslinje. Här är erfarenheterna inte begränsade enbart till det första studieåret. Vi kan nämligen göra en jämförelse mellan höstterminen 1969 och höstterminen 1970 och finner då att andelen studerande på särskild utbildningslinje har stigit mycket markerat. Den var höstterminen 1969 15 procent, ett år senare har den ökat till 35 procent.

6 500 studenter kan väl ändå inte karakteriseras som ett fåtal. Det är naturligtvis så att utvecklingen på detta område har blivit helt annorlunda än vad regering och riksdag tänkt sig. Utbildningslinjerna har inte varit konstruerade på ett sådant sätt att de svarat mot det faktiska utbildningsbehovet bland studenterna. Jag tror också att man har underskattat studenternas förmåga att själva bedöma värdet av olika ämneskombinationer. Inte heller på detta område har alltså reformen lett till det resultat som den avsågs leda till. Låt mig, herr talman, sedan i fråga om kostnadsutvecklingen bara säga att ett bättre mått på måluppfyllelsen härvidlag hade varit kostnaden per student och betyg — det hade varit ett bättre mått än den totalsiffra för anslagstilldelningen som jag åberopar i min interpellation. Men när statsrådet i interpellationssvaret nämner kostnaderna för forskningen är det kanske inte någonting som särskilt mycket förändrar bilden av kostnadsökningen. Anslaget till forskningen har dess värre inte alls ökat i den takt som beslutet om den nya forskarutbildningen skulle motivera och som utlovades i debatten om den nya forskarutbildningen. En 25-procentig ökning av kostnaderna för de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna på två år tyder i varje fall inte på att målsättningen att bromsa kostnadsstegringen har kunnat uppnås. Om man inte lyckas öka genomströmningshastigheten och om man inte finner någon form för att utesluta de studerande som inte klarar studiemålen kommer reformen inte att få någon nämnvärd effekt på kostnadssidan. Det finns — dess värre kanske vi skall säga — ett tydligt samband mellan utspärrning och utbildningskostnader. Får jag sammanfattningsvis, herr talman, slå fast att genomströmningshastigheten inte på något avgörande sätt har förbättrats. De nya utbildningslinjerna har inte förmått leda studenterna till studier som av dem själva uppfattats som mer bestämt yrkesinriktade än vad som gällde innan PUKAS infördes. Andelen studerande som begärt och erhållit rätt att få studera enligt särskilda utbildningslinjer stiger snabbt. Kostnadsstegringen har inte kunnat hejdas. Ingenting talar för att dessa förhållanden är tillfälliga initialfenomen, sammanhängande med den första studietiden. Det är tvärtom redan nu möjligt att konstatera att PUKAS-systemet på väsentliga punkter inte kommer att få de avsedda effekterna. I dessa fundamentala avseenden har alltså kritiken mot det nya systemet visat sig vara berättigad. Mot den bakgrunden tycker jag att det är beklagligt att statsrådet Moberg inte vill begagna möjligheten att redan nu söka anpassa systemet efter de erfarenheter som vunnits.

Herr talman!

Menar verkligen herr Molin på allvar att vi nu, innan ens tre år har gått — det är ju den normala tid som behövs för att avlägga en filosofie kandidatexamen — skall göra denna analys? Vad är det för typ av kritisk skolning som herr Molin egentligen har fått? Låt mig ta upp några detaljer i herr Molins anförande! Han säger att det är överraskande att jag anser att resultaten av den s.k. genomströmningen skulle vara relativt tillfredsställande när fortfarande mindre än hälften av totalantalet studerande har klarat 40 poäng på två terminer.

Vi har ju den erfarenheten på alla områden att när man gör en förändring så har man vissa igångsättningssvårigheter.

I vissa ämnen är, som jag också sade i interpellationssvaret, problemen även efter första året mycket besvärande, och man har därför särskild anledning att gå in ämne för ämne, ort för ort och se vad det är som speciellt måste åtgärdas för att få bättre förhållanden. Men huvudresultatet som ämbetsverket redovisar är relativt gynnsamt. Man har fått en förbättring till stånd efter årtionden, för att inte säga århundraden av svårigheter med studieresultaten vid de filosofiska fakulteterna. Men herr Molin kan inte inse att detta redan efter ett år kan bedömas vara ett gynnsamt tecken, utan han säger att det är helt överraskande att man vågar fälla det omdömet. Ett annat exempel, som är kanske ännu mer förbluffande, är när herr Molin trots mitt svar återkommer till frågan om kostnadsförändringarna till följd av reformen. Det som man ur ekonomisk synpunkt räknar med att vinna är ju att de enskilda studenterna klarar av sina examina på normal studietid i större omfattning än tidigare. Så dristar sig herr Molin att här från talarstolen upprepa påståendet att kostnaderna — och han kan inte sära ut de egentliga utbildningskostnaderna — har stigit på ett sätt som visar att reformen slagit fel, detta långt innan en enda student, göteborgaren undantagen, har passerat igenom systemet. Den typen av analys, herr Molin, är verkligen ganska märklig. Jag fick en direkt fråga om hur jag ser på den varierande praxis som utbildningsnämnderna uppenbarligen tillämpat vid den första granskningen av de studerande som efter tre terminer inte klarat två terminers pensum. Som herr Molin vet fattade riksdagen det beslutet att man skulle ge universiteten själva förtroendet att göra den i många fall ganska delikata granskningen av de personers förhållanden, som hade misslyckats. Vi hade tilltro till universiteten på den här punkten. Det var verkligen inte lätt för utbildningsnämnderna att ta sig an denna fråga när det på så många håll bedrevs — och fortfarande bedrivs — ett krypskytte mot dem när det gäller deras svåra uppgift.

Uppgiften underlättades inte av att vi råkade få en arbetskonflikt när deras granskningsarbete hade påbörjats. Jag vill inte fälla något slutligt omdöme om den här verksamheten förrän jag har fått in den rapport från kanslersämbetet om första årets erfarenheter som nu är under utarbetande men som av dessa speciella skäl blivit fördröjd. Vi får alltså återkomma till en bedömning av detta. Jag har emellertid sagt offentligt — och jag upprepar det nu — att skulle det mot förmodan visa sig att utbildningsnämnderna icke är mäktiga den här uppgiften, får självfallet regering och riksdag överväga att lägga den på ett annat organ. Låt oss hoppas att vi skall slippa göra det. I riksdagen var vi ganska eniga om att genomföra denna reform som ju, när den sattes i sjön, var föremål för negativ kritik av kretsar som hade vunnit inspiration från händelserna i maj 1968 utanför Sorbonne. Vi var övertygade om att det var riktigt att inför 1970-talet genomföra de förändringar vid de filosofiska fakulteterna som innebar att studenterna fick en bättre vägledning före studiernas början än man tidigare haft om vilka kombinationer som var lämpliga. När herr Molin i sitt inlägg återkommer till frågan om omfattningen av de särskilda utbildningslinjerna, bortser han helt från vad jag säger i interpellationssvaret. Jag hänvisar där till den bedömning som kan göras på basis av tillgänglig statistik. Och det är en mycket stor del av dessa 6 000 personer som vi inte resonerade om i riksdagen förra gången och som jag med mitt uttalande då, som herr Molin här citerar, självfallet inte avsåg. Vad jag den gången avsåg var de originella studenter som var så bestämda på vad de skulle läsa för ämnen och som då hade en uppfattning om den rätta kombinationen som var annorlunda än vad myndigheterna menar vara de lämpligaste huvudkombinationerna. Självfallet skulle vi se till att de fick läsa enligt sina egna önskemål och intentioner — de skulle bara anmäla för utbildningsnämnden hurdan kombinationen skulle se ut. Vi var väldigt angelägna att slå vakt om dem. Sedan vet vi att det förekom bland dessa destruktiva grupper ute på studentkårerna försök att med hjälp av denna konstruktion med en särskild utbildningslinje skjuta systemet i sank. Det har visat sig att det icke gick, utan majoriteten av ungdomarna var förståndig nog att välja de kombinationer som anvisades, eftersom dessa är de naturliga både ur ämneskombinationssynpunkt och ur arbetsmarknadssynpunkt.

Varför diskuterar herr Molin inte utifrån detta i stället för att hela tiden nosa på den här problematiken: Är inte systemet på väg att brytas sönder? Därmed spelar ju herr Molin de grupper i händerna som fortfarande finns kvar och som vill se systemet slaget i spillror, därför att de hellre önskar mindre ordning och mindre organisation vid de filosofiska fakulteterna än vad som nu införts. Herr Molin! Vi var eniga om i riksdagen, med något undantag, att detta system skulle prövas i positiv anda. Vad är syftet med interpellationen? Gäller det, som Ni börjar med att fråga, det rimliga i att tillsätta en utvärderingskommitté? I så fall — all right, jag har sagt min mening, att det inte finns någon anledning att göra det. Eller är det någonting annat? Ert inlägg pekar snarare på att Ni är ute för att misstänkliggöra systemet såsom sådant. Det vore värdefullt att få ett klart svar på den frågan.

Herr talman! Mot bakgrund av de uppgifter som finns om genomströmningshastigheten under läsåret 1969/70 är det inte särskilt svårt att redan nu förutspå de totala resultaten för flertalet av de studerande som började studera enligt det nya systemet höstterminen 1969. Om bilden på något avgörande sätt skulle förändras, skulle ju deras studietakt bli väsentligt bättre än de förutsatta normalstudietiderna under kommande läsår. När man alltså gör konstaterandet att genomströmningshastigheten inte har ökat efter införandet av PUKAS, så betyder detta också att man kan uttala sig om de studieresultat som det här systemet leder till. Och jag tycker inte att man kan vara nöjd med att bara varannan student klarar sina studier på avsedd tid. Jag tycker att det är oroväckande och att det motiverar uttrycket ”att det finns farhågor”. De undersökningar som är gjorda av studieresultaten för studenterna från tiden före det här systemets genomförande visar att siffran också då låg vid ungefär 50 procent. Om man går längre tillbaka i tiden, t.ex. till arbetskraftsutredningens beräkningar av studieavbrott, så finner man ännu lägre siffror. Men efter det att universitetsutredningens förslag om ändringar i själva undervisningsmetodiken genomförts steg studietakten något jämfört med de siffror man fick fram från slutet på 1950-talet. Nu säger statsrådet Moberg att han finner två förklaringar till att den avsedda ökningen av genomströmningshastigheten inte har kommit till stånd och att man därför inte lyckats nå det uppsatta målet. Den ena förklaringen är att man har genomfört nya studieplaner vid universiteten. Det skulle förklara den dåliga måluppfyllelsen. Men, herr Moberg, dessa studieplaner kännetecknades ju av att man skulle lägga ämnesdelarna på sådant sätt att man fick en bättre pedagogisk effekt. Det var ju därför man kritiserade de gamla studieplanerna. De borde alltså snarare haft den motsatta effekten. Sedan tänker jag här inte gå in på tanken att den negativa kritiken från de aktiva skulle ha påverkat effekten. Låt mig bara säga att mitt syfte med interpellationen har varit att få till stånd en analys av utbildningssystemets resultat redan nu, en analys som skulle kunna leda till att systemet anpassades efter de vunna erfarenheterna.

Herr talman! Jag upprepar att de resultat som vunnits när det gäller elevernas studieprestationer visar att en förbättring har kommit till stånd. Låt mig ta ett exempel från universitetskanslersämbetets rapport. Kanslersämbetet skriver ungefär så här: Men i den mån det varit möjligt att göra jämförelser tycks de utfalla till det nya systemets förmån. UKÄ har konstaterat att nybörjarna höstterminen 1963 i engelska och statistik inte ens efter fyra terminers studier uppnått två betygsenheter i samma utsträckning som nybörjarna höstterminen 1969 klarat 40 poäng vid början av den tredje terminen. Slutligen konstaterar jag, herr talman, och där är jag nöjd med herr Molins inlägg, att syftet med interpellationen har varit att peka på önskvärdheten av ingående granskning av de vunna resultaten. På den punkten är vi helt överens. Vi kanske skiljer oss litet när det gäller metoderna. Universitetskanslersämbetet och universiteten har enligt regeringens bedömning att fortlöpande följa, korrigera och förbättra. Herr Molin vill på typiskt folkpartisätt ha en särskild utredning.

Herr talman! Först ett tillrättaläggande av ett uttalande av statsrådet Moberg, fällt i debatten med herr Molin. Vi ”råkade” inte få en arbetskonflikt på utbildningsområdet, som herr Moberg uttryckte det. Det var regeringen, inklusive herr Moberg, som utan motvilja — snarare med glädje — proklamerade lockout. Då skall man inte säga att det råkade bli en konflikt på detta område. Liksom herr Molin i sin interpellation om utfallet av PUKAS-systemet vill jag inledningsvis men med något andra infallsvinklar anlägga ett par kritiska synpunkter på situationen för den högre utbildningen just nu, när det gäller den punkt vi nu behandlar, Vissa gemensamma frågor. Fram till slutet av 1950-talet ägde, som statsverkspropositionen och betänkandet framhåller, utbyggnaden av den högre utbildningen rum på de äldre universitetsoch högskoleorterna. Under 1960-talet har utbyggnaden till stor del skett genom att utbildning anordnats på nya orter, framför allt i Umeå, Linköping, Örebro, Karlstad och Växjö. Samtidigt ökar antalet studenter på universitetsoch högskoleorterna i en takt som inte varit förutsedd, med speciellt stark tillströmning till de filosofiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Också de ekonomiska problemen hopar sig. Kungl. Maj:ts förslag till budget 1971/72 för den högre utbildningen i landet, som utskottet i allt väsentligt accepterar, kostar många miljoner kronor men måste ändå med hänsyn till omfattningen av universitetsundervisningen betecknas som magert. Det gäller närmast, enligt rekommendation från den till självförintelse regeringstrogne universitetskanslern, för universiteten att övervintra i väntan på bättre budgettider, om nu någonsin sådana kommer under nuvarande politiska förhållanden. Statsråden Carlsson och Moberg har — man får hoppas motvilligt, det får man verkligen göra — måst böja sig under finansministerns färla. Ingen vet bättre än herrar Carlsson och Moberg och universitetskanslern att det kommer att bli en lång och bister vinter. De resurser som ställs till förfogande är alltså otillräckliga, och det gäller i allra högsta grad forskarutbildningen, men också innehållet i utbildningen över huvud löper risk att bli sämre. De nytillkommande studenterna har dessutom, efter att ha genomgått ett gymnasium med, om inte alla tecken slår fel, åtminstone i vissa ämnen sjunkande kunskapsstandard, lösare kunskaper att bygga sina universitetsstudier på. Samtidigt skall genomströmningstakten hållas. Jag vill i det sammanhanget i likhet med herr Molin resa frågan om inte PUKAS-systemet snarast ändå måste revideras på en del punkter, ju förr dess bättre. Jag måste säga att jag har den åsikten, därmed icke viljande i och för sig komma åt tankegången bakom systemet. Herr Moberg gjorde faktiskt — det kunde man märka om man lyssnade uppmärksamt på honom då han höll sig mera till det sakliga — vissa medgivanden om att allt inte var väl beställt. Jag menar att herr Moberg gör klokt i att fortsätta att utvärdera resultaten och vidta åtgärder redan på det tidiga stadium som det nu rör sig om. Värdet av akademiska examina sjunker, allt medan produktionen av akademiker ökar med en arbetsmarknadssituation som är minst sagt kärv. Bland Kungl. Maj:ts nyss framlagda utbildningspropositioner visar den om utbildning av bibliotekspersonal, signerad icke Sven Moberg utan Ingvar Carlsson, en mycket anmärkningsvärd nedvärdering av akademiska examina. Vi återkommer till det senare under riksdagssessionen. Påfallande är också det ideliga hänvisandet till 1968 års utbildningsutredning, U 68, som den trollkarl som liksom skall lösa allt. Det här hänvisandet är ibland nästan groteskt. Det kommer igen i alla sammanhang. Min uppfattning är att man inte skall vänta sig alltför mycket av U 68 — den har en oerhört svår uppgift — med dess allmänna filosoferande och dess ideliga ideologiska övertoner. Måhända samlar den sig dock — mycket tyder på det — på sluttampen till praktiska och hårdhänta beslut, befriade från jämlikhetsfloskler och falsk övertro på allas förmåga till teoretiska studier. Betydelsefullt är i detta sammanhang, att det studieekonomiska systemets brister börjar bli mer och mer uppenbara. Banklån skulle vara bättre — dessa förkättrade banklån. Vilken ödets ironi och vilken monumental gravsten över den stora idén, kläckt av bl.a. herr statsministern! Systemets inflatoriska konsekvenser är betydande, men väsentligare är dock, att om en student som uppbär studiemedel i dag får en så dålig utbildning att hans återbetalningsförmåga blir sämre än vad som föresvävade honom vid studiernas början, ja då har han ju verkligen blivit lurad — för att använda ett hårt men rättvist ord. Regeringen måste — och nu riktar jag mig till herr Moberg som närmast är ansvarig för den del av huvudtiteln som vi nu behandlar — besinna den samfällda effekten av studiemedelsinflationen, utbildningsresultatens försämring och överutbudet av akademiker. Övervägs alltså några åtgärder? Att bara låta utvecklingen löpa vidare i ganska okontrollerade banor kan komma — jag ser det framför mig — att leda till allvarliga fackliga och även politiska spänningar. Någon ökad jämlikhet torde under alla förhållanden inte uppnås. Signaler om speciell njugghet mot vissa universitetsämnen — med högt utvecklat sinne för ordens valör har man kallat dem för ”lyxämnen” — har på sistone utgått från universitetskanslersämbetet, där ett par avdelningsdirektörer — förmodligen med kanslerns goda minne — mer eller mindre pratat bredvid munnen. Bakom spökar åter U 68 som planerar att gruppera universitetsundervisningen inom yrkessektorer. Kulturämnena ryms inte särskilt bra i sektorerna och kan inte enkelt inordnas i yrkesutbildningen. De uttalanden som gjorts är, som jag ser det, illavarslande. Redan nu har tillströmningen till många s.k. perifera ämnen dämts upp genom att man normalt bara kan välja något av dem som sista ämne i en utbildningslinje. Man hoppas kanske — troligen t.o.m. — att studenterna skall tappa intresset för dem, medan de läser de matnyttigare första ämnena. Är detta omtanke om studenterna är det i viss mån förlåtligt. Är det däremot direkt fientligt mot de små kulturämnena så är det närmast oförlåtligt. Ännu värre saker tycks emellertid vara på gång. Det förefaller t.ex. som om de klassiska institutionerna håller på att rustas ned. Genom pressen har gått uppgifter om institutionerna för antikens kultur och samhällsliv vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm. Beslut har, om jag inte är fel underrättad, fattats av universitetskanslersämbetet om att exempelvis assyriologi och iranska språk skall upphöra som examensämnen. Självfallet måste det göras avvägningar. Den tid är väl förbi då det var den resandes fullkomliga ensak vad han ville studera. Den som skaffade sig en tämligen oanvändbar utbildning fick stå sitt kast — det vet herr Moberg lika bra som jag från vår lundatid. Vanligtvis lyckades han dock till sist få tag på ett någorlunda adekvat arbete. I dag kan man emellertid knappast lämna studievalet helt fritt och låta tusentals ungdomar — det antalet gäller det nu — stå sitt kast. Det är en sak. Men det är inte detsamma som att totalstyra på det sättet att vissa ämnen sätts helt i strykklass eller t.o.m. får försvinna. Jag har faktiskt inte ett sådant förtroende för universitetskanslersämbetet att jag skulle vara villig att låta det ämbetet ensamt agera rorgängare här. Det är regeringens och i sista hand riksdagens ansvar det rör sig om. De styrivriga utbildningsplanerarna på olika nivåer måste själva — det är ofrånkomligt — styras med hårda tömmar och kanske t.o.m. bildligt talat med en och annan piska. Det är väl ändå inte meningen att våra universitet skall på litet längre sikt göras helt urarva inom vissa kulturområden. Det menar väl inte herr Moberg, hoppas jag. Slutligen vill jag säga ett par ord om några motioner som av utskottet behandlas under denna punkt, ”Vissa gemensamma frågor”.

Enligt motionärernas mening är det rimligt att Kungl. Maj:t, som bär ansvaret för den uppenbart otillräckliga medelstilldelningen för forskarutbildningsreformens genomförande, också tar det yttersta ansvaret för den nödvändiga tillträdesbegränsningen. Sedan motionen skrevs har universitetskanslersämbetet i en skrivelse till läroanstalterna behandlat vissa frågor rörande en begränsning av doktorandantagningen, bl.a. hur en sådan begränsning skall genomföras. Det är att hälsa med tillfredsställelse liksom också utskottets uttalande om att ”universitetskanslersämbetet även i fortsättningen följer utvecklingen med stor uppmärksamhet och vidtar de ytterligare åtgärder som visar sig erforderliga i syfte att underlätta de lokala myndigheternas bedömning av urval och antagning till forskarutbildning”. Med detta kan man, menar jag, tills vidare hjälpligt låta sig nöja. Skulle effekten utebli, bör saken emellertid tas upp igen. I motionen 382, en moderat kommittémotion, angående urvalet av elever till spärrade utbildningslinjer påpekas att det kvoteringssystem med avseende på de sökandes skolunderbyggnad som tillämpas vid urvalet av studerande till viss utbildningslinje inom grundskolans kompetensområde har visat sig medföra vissa mindre önskvärda effekter. Det gäller speciellt då antalet sökandegrupper är mycket stort. Exempel på sådana utbildningslinjer inom grundskolans kompetensområde är sjukgymnast-, sjuksköterske-, arbetsterapeutoch laboratorieassistentutbildningen. De sökande indelas, har vi understrukit, i fyra huvudgrupper efter utbildningstidens längd och i tre undergrupper efter det betygssystem de bedömts efter. Härigenom får man inte mindre än elva möjliga sökandegrupper, vilka alla skall tilldelas studieplatser i proportion till antalet sökande inom respektive grupp. I princip kan — det är uppenbart — en person förbättra sin konkurrenssituation, framför allt om han tillhör en av de mindre sökandegrupperna, genom att ett antal kamrater inom samma grupp men med sämre betyg lämnar in vad jag skulle kunna kalla för okynnesansökningar. En annan och i praktiken allvarligare effekt uppstår i de många fall där sökande har mer än en behörighetsgivande skolunderbyggnad. Huvudregeln är då att man förs till huvudgrupp efter den längsta utbildningen och till undergrupp efter senast genomgången utbildning. Detta har i flera fall medfört att en sökande inte kunnat utnyttja sitt mest konkurrenskraftiga betyg. Såsom illustration kan nämnas — det har vi dragit fram — ett fall, där en sökande hade 4,72 i genomsnitt i grundskolebetyget och 3,65 i studentbetyget och inte blev antagen till viss utbildning, eftersom studentbetyget inte räckte till i konkurrensen, vilket däremot grundskolebetyget skulle ha gjort, om hon fått utnyttja detta. En sökande kan således efter att ha genomgått gymnasium slås ut av en annan sökande med endast grundskola men med högre betyg. Detta kan inte vara riktigt. Det uppfattas av ungdomarna under inga förhållanden på något sätt som rättvist. Om man lägger en hård synpunkt på detta måste det betecknas som orimligt att utbildning praktiskt kan vara och bli en belastning. I väntan på den översyn av kvoteringsproblemen som torde verkställas vid behandlingen av kompetensutredningens förslag förutsätter utskottet att allvarliga ansträngningar görs för att redan nu rätta till de icke önskvärda effekterna, Sker så — och jag förutsätter det — kan en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t betraktas som mindre behövlig. Effekter av den art jag nyss refererade kommer alltså inte att upprepas om myndigheter som har att utfärda bestämmelser följer utskottets skrivning. I samma motion nr 382 — jag kommer där till en ganska het fråga — framförs också synpunkter på den s.k. könskvoteringen, vilken innebär en sådan utformning av intagningsreglerna att dessa i viss mån gynnar det kön som är underrepresenterat på en utbildningslinje. Vi motionärer anser att könstillhörigheten inte bör gynna — och naturligtvis inte heller missgynna — en sökande. Könskvotering löser inte problemen med den förhärskande synen på könsrollerna och bör egentligen inte få förekomma över huvud taget. Till nöds kan man dock gå med på den mycket begränsade försöksverksamhet med dylik kvotering som utskottet inte vill motsätta sig. I skolöverstyrelsens meddelande i annonsform om intagning till förskollärarutbildning heter det, att viss försöksverksamhet vid intagningen skall anordnas höstterminen 1971 och vårterminen 1972. Därvid kommer intagningsmyndigheten att föra behörig manlig sökande, som inte intagits som elev enligt gällande meritvärderingsbestämmelser, till den s.k. fria kvoten. Inom denna kvot kommer manliga sökande att antas ”så långt skäliga merithänsyn gör det möjligt”. Så långt försöksbestämmelserna, som alltså är ganska snäva. Det kan ha sitt intresse att se hur försöksverksamheten utfaller och hanteras inom den angivna tidsramen. Förutsättningarna och konsekvenserna måste, såsom utskottet riktigt framhåller, vara klarlagda och redovisade innan beslut om könskvotering eller inte fattas. Kan en försöksverksamhet visa att ren könskvotering, som alltid måste uppfattas som orättvis då meriteringen förlorat sin utslagskraft, inte nämnvärt bidrar till att åstadkomma en jämnare fördelning mellan män och kvinnor på vissa utbildningslinjer, har i alla fall något vunnits med försök. Men sådana försök häver givetvis inga principer. Jag har med dessa ord velat anlägga vissa allmänna synpunkter och några synpunkter på ett par motioner under denna punkt. Mitt anförande utmynnar icke i något annat yrkande under punkten 2 än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 3 angående anslag till högre utbildning och forskning kan måhända inge den föreställningen att denna sektor av vårt samhälle i stort sett är problemfri. Betänkandet är med tanke på storleken av den verksamhet som regleras inte särskilt omfattande och mynnar med ett fåtal undantag ut i enhälliga ställnings taganden. En sådan tolkning skulle emellertid vara förhastad. Det finns flera skäl till att detta betänkande inte på ett rättvisande sätt speglar de många och allvarliga problem inom universitetsoch högskoleväsendet som faktiskt finns. Det främsta skälet kanske är det förhållandet att 1968 års utbildningsutredning, U 68, fångar in många av de centrala problemen och liksom lägger en förlamande hand över all diskussion i riksdagen, eller i varje fall förhindrar ett mera aktivt ingripande. Detta förhållande är måhända i viss mån ofrånkomligt, men det är långtifrån helt tillfredsställande. Jag föreställer mig dock att utbildningsutskottets ordförande mer än en gång sänt en tacksamhetens tanke till U 68. Hänvisningarna i betänkandet vid avslag på motioner är om inte legio så dock många. Till de problem som U 68 befriar eller förhindrar riksdagen från att nu i praktiken ta itu med hör dimensioneringen av den postgymnasiala utbildningen och därmed indirekt arbetsmarknadsfrågorna för akademiker. Dessa har ju blivit alltmer prekära för framför allt stora grupper av samhällsvetare och humanister. Det går knappast en dag utan att man i pressen läser om den arbetslöshet som nu råder bland unga akademiker och som ofrånkomligen kommer att bli allt besvärligare i takt med den starkt ökande examinationen. Problemet är under utredning, heter det. Detta är visst och sant, men det brådskar. Frågan om nya utbildningsalternativ liksom frågan om utbyggnaden av universitetsfilialerna och den decentraliserade universitetsutbildningen tillhör också U 68:s arbetsuppgifter. Det är angeläget att utbildningsprogrammet vid filialerna vidgas för att därigenom motverka den alltför starka expansionen av de samhällsvetenskapliga och humanistiska studierna. Ett annat skäl till en viss avvaktande hållning från utbildningsutskottets sida är det förhållandet att två viktiga reformer relativt nyligen satts i verket. Den ena gäller studiegången vid de filosofiska fakulteterna, UKAS-systemet alltså, och den andra den nya forskarutbildningen. Dessa båda reformer har börjat tillämpas så nyligen, att erfarenheterna ännu är för begränsade för att några mera genomgripande ingrepp kunnat diskuteras på allvar. I båda fallen gäller det först och främst att se till att reformerna förverkligas i enlighet med riksdagens beslut. Om det sålunda ansetts för tidigt att nu fälla en definitiv dom över UKAS-systemet, har dock larmrapporterna varit så många, att det finns allvarliga skäl till oro. De uppgifter som herr Molin nyss lämnat visar med all önskvärd tydlighet att vi redan nu kan konstatera att allt verkligen inte är väl beställt. Jag tycker mig också kunna tolka statsrådet Mobergs häftiga reaktion på herr Molins interpellation på samma sätt. Jag skall inte förlänga den debatten, men jag kan inte underlåta att göra ett par reflexioner. Den ena gäller just frågan om i vad mån den avsedda effekten nåtts. Det bärande motivet vid det första principbeslutet om fasta studiegångar — jag vill minnas att det var 1965 — var ju att reglera ämneskombinationerna, och den effekten kan studeras redan nu. Vi behöver inte vänta tills ett stort antal studenter avlagt en fullständig examen. Den andra reflexionen gäller de statistiska jämförelserna mellan den tidigare utbildningen och den nya. Nya undersökningar tyder på att studietiden i det gamla systemet överskattats genom att man räknat in alltför mycket av ferietiden i de bruttostudietider som man har angivit. Ytterligare en sak — och den väsentligaste: Det kriterium på studieframgång som nu använts utgör ju antalet examinerade. Det avgörande är dock utbildningens innehåll, dess kvalitet, och det vet vi inte särskilt mycket om. Men det bör också uppmärksammas att misslyckanden i de akademiska studierna många gånger kan vara en följd av bristande förkunskaper eller förutsättningar för akademiska studier. En bättre samordning mellan gymnasiala och postgymnasiala studier vore behövlig. På riksdagen ankommer det i detta läge att framför allt ställa de nödiga resurserna till förfogande och att med vaksamhet följa utvecklingen. Det finns alla skäl att med kraft slå fast att en kvantitativ utbyggnad av den högre utbildningen inte får leda till en alltför allvarlig kvalitativ försämring. Det skulle vara ödesdigert i ett samhälle där utveckling och välfärd är så starkt beroende av forskning och utbildning. Även om enigheten inom utskottet varit relativt stor, finns det några reservationer och några andra frågor som kan förtjäna ett påpekande. Från folkpartiets sida har vi i motion nr 491 med herr Molin som första namn krävt en treårsplan för utbyggnad av de humanistiska, samhällsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna med fasta tjänster som professor och biträdande professor. En rejäl upprustning är helt enkelt nödvändig för att bl.a. forskarreformen skall kunna förverkligas. I vissa ämnen inom dessa fakulteter är relationen mellan antalet handledare och aktiva högstadiestuderande helt otillfredsställande. Att handleda 50, 60 eller kanske 70 licentiander och doktorander är självfallet en omöjlig uppgift. Vid vissa institutioner har man t.o.m. fått lov att införa spärr för forskarutbildningen. Då det under utskottsarbetet meddelats att en arbetsgrupp inom UKÄ är sysselsatt med att dra upp riktlinjerna för resurstilldelningen på detta område och då detta arbete kan beräknas omfatta det problem som berörs i motionen, har vi låtit oss nöja med detta. I många motioner har föreslagits inrättande av nya professurer av vilka åtskilliga finns inom den humanistiska fakulteten. Utskottet har funnit att flera av dessa är verkligt angelägna men ändock inte föreslagit att de bör inrättas omedelbart. I flera fall — det gäller främst ämnena estetik, japanologi och språklig databehandling — har utskottets enhälliga ställningstagande fått formen av klara beställningar till regeringen inför kommande budgetarbete. Samma sak gäller ett par tjänster inom teologiska och juridiska fakulteterna, nämligen en professur i religions sociologi och en tjänst som biträdande professor i miljörätt. Det finns vidare skäl att notera att utskottet — och därmed riksdagen, hoppas jag — i den prioritering som sålunda gjorts visat ett påtagligt intresse för nya riktningar inom den humanistiska forskningen och utbildningen. Man bör i detta sammanhang för undvikande av missförstånd uppmärksamma att det måste klart skiljas mellan en kvantitativ utbyggnad av de vanliga ämnena inom denna fakultet där det råder viss överproduktion och en breddning och differentiering av utbildningsoch forskningsprogrammet. Det har på senaste tiden — som herr Nordstrandh nyss antydde — talats litet föraktfullt eller i varje fall ganska kallsinnigt om de s.k. små lyxämnena, t.ex. de klassiska språken. Jag syftar också främst på vissa uttalanden från UKÄ. Det vore förvisso mycket att säga om den saken. Jag instämmer i stort med vad herr Nordstrandh nyss sade och vill därtill göra en enda kommentar, nämligen att vi bör se dessa utbildningspolitiska frågor i ett litet vidare perspektiv. Om vi fortfarande vill tillhöra den europeiska kulturfamiljen, får vi allt kosta på oss lyxen att upprätthålla studiet av t.ex. de klassiska språken, om detta nu skall betraktas som en lyx. Det kan också vara värt att notera att vi bidrar med 18 miljoner kronor årligen till det europeiska samarbetet beträffande rymdforskning och med närmare 20 miljoner kronor årligen till det europeiska Cernprojektet i kärnforskning — och mera lär det bli. Mot bakgrunden av dessa förhållanden ter sig statens kostnader för exempelvis de klassiska språken som ytterst blygsamma. Det kan också förtjäna att uppmärksammas att av de samlade anslagen till forskningsråden en försvinnande liten del går till humanistisk forskning, närmare bestämt ca 5 procent. Ungefär 7 procent anslås till samhällsvetenskaplig forskning, 27 procent till medicinsk och hela 61 procent till naturvetenskaplig och teknisk forskning. Bidragen till STU är därvid inte inräknade. Detta innebär att 88 procent av forskningsrådsanslagen går till medicinsk, naturvetenskaplig och teknisk forskning. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande utan hemställer att utskottets yrkanden måtte bifallas, men jag har velat redovisa dessa mera principiella synpunkter.

Herr talman! Den 19 mars för två år sedan hade vi i riksdagen en stor debatt om utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna. Emot enbart vänsterpartiet kommunisternas avslagsyrkande antog riksdagen då proposition nr 4, dvs. den nu diskuterade PUKAS. Inför dagens debatt har jag studerat riksdagens protokoll före beslutet för två år sedan, men jag skall inte vidare utveckla eller upprepa denna debatt här — intresserade ledamöter kan ju själva studera protokollet. Tids nog kommer vi att få ta upp denna debatt i alla fall med nödvändighet, ty det är inte så, herr Moberg, att det är några dunkla krafter — eller destruktiva kanske det var fråga om — som håller på att skjuta systemet i sank. Det kommer att sjunka av sig självt helt och hållet, om ingenting görs. Herr talman! I dag har väl ingen kunnat undgå att lägga märke till att det jäser bland studenterna. Studentopinionen växer sig allt starkare varje dag emot många negativa yttringar av denna PUKAS-reform Ett faktum är att PUKAS har klart misslyckats. Utbildningssystemet har inte uppfyllt sina egna målsättningar. Det råder inget tvivel om detta i dag — om man vill ta del av det material som hittills har presenterats. Men jag skall inte förlänga debatten med att också komma med en mängd siffror. Man har för övrigt redan tagit fram dem här i debatten. Jag hörde att statsrådet Moberg sade i sitt interpellationssvar att det är för tidigt att utvärdera en reform efter bara ett års erfarenhet. Men man måste i alla fall helt nyktert se vartåt det pekar. En värdering gjorde ju för övrigt statsrådet Moberg fast i rakt motsatt riktning, nämligen den att resultaten har blivit bättre än man hade väntat. Den värderingen gjordes väl också efter bara ett år. Och hur kan herr Moberg vara så säker på att resultatet för t.ex. de utspärrade studenterna är så värst lysande och deras situation särskilt bra. Herr talman! Egentligen skulle jag i dagens debatt kunna inskränka mig till att bara i korthet säga: Vad var det vänsterpartiet kommunisterna sade 1969, när vi gick emot reformen? Men så cynisk kan jag inte vara därför att denna fråga är alltför allvarlig. Vad jag framhöll i debatten för två år sedan om den allvarliga felsynen håller nu på att bit för bit slå in. Tyvärr, måste jag konstatera detta. Dagens häftigaste kritik bland studenterna riktar sig emot utspärrningssystemet. En nära nog enig studentopinion kräver att man först och främst omgående hejdar denna utspärrning. Detta faktum går inte att bortse ifrån, hur vackert man än skriver i utskottets betänkande om att man från myndigheternas sida ägnar uppmärksamhet åt frågorna. Det går inte heller att komma ifrån faktum genom att såsom statsrådet Moberg försökte göra här i talarstolen utveckla maximal pondus. I ett särskilt yttrande som fogats till utbildningsutskottets betänkande nr 3 har min partikollega herr Berndtson i Linköping tagit upp den del av PUKAS som handlar just om utspärrningen. Han framhåller att effekterna av systemet måste tas upp till kritisk prövning av ansvariga myndigheter. Jag instämmer helt i detta och, herr talman, jag anser att det i dagens allvarliga läge krävs att man nu bortser från all prestige och verkligen tar sig an det problem som denna olyckliga PUKAS-reform har fört med sig. Och gör det utan dröjsmål. Misstag kan alla människor göra, men misstag går också att reparera med god vilja. Skall PUKAS länge till få fungera som hittills så tyder detta bara på att man är osedvanligt halsstarrig. Jag vill därför vädja till de för PUKAS ansvariga att genast gå till verket med att först och främst ompröva reglerna för de nu så brännande och aktuella utspärrningarna, men sedan också ta upp alla de andra problem som gjort att PUKAS inte alls fungerar så som man hade tänkt sig. Gör om hela PUKAS! Återkom med någonting annat och någonting bättre, som verkligen har kunnat föregås av en allmän debatt om utbildningens målsättning, där alla berörda parter och inte minst de studerande själva fått delta i en bred diskussion. Då skall vi kunna åstadkomma en verkligt demokratisk universitetsreform som bl.a. garanterar en allsidig undervisning, inre demokrati inom utbildningsväsendet och att den högre utbildningen står öppen för alla. Det var på dessa premisser som vänsterpartiet kommunisterna som enda parti i riksdagen gick emot PUKAS år 1969. Den bittra verkligheten för studenterna har i dag bevisat att riksdagens beslut 1969 var ett olyckligt och felaktigt beslut. Det är i dag viktigt att de studerande inte längre offras för att ytterligare bevisa detta. Nu krävs därför omedelbar handling till en rättelse.

Herr talman! Utskottsbetänkandet må vara litet till omfånget, men det rör sig om anslagsgivning på drygt 1 1/4 miljarder kronor, att användas för högre utbildning och forskning. Det är pengar som berör väldigt många människor. Alla prognoser om utbildningsexplosionen och tillströmningen till universitet och högskolor har varit för lågt tilltagna, och det torde vara realistiskt att räkna med att vi om några år har ungefär 150 000 studerande vid de högre läroanstalterna. För att ge ett målande exempel kan jag nämna att jag häromdagen hörde situationen uttryckas så, att i dag studerar vid universitet och högskolor lika många som det förut finns utexaminerade och yrkesverksamma akademiker. Närmare 100 akademiker tar sin examen varje arbetsdag året runt. Inför denna enorma ökning måste man ställa sig ett par frågor. Är utbildningsmöjligheterna tillräckliga och är utkomstmöjligheterna tillfredsställande? Vad beträffar utbildningsmöjligheterna gäller det två frågor. Det ena svaret skulle kunna bli en upprepning av den debatt vi hade i andra kammaren i höstas om kvaliteten på den akademiska undervisningen, Det andra svaret är den interpellationsdebatt som har förts här i dag om genomströmningshastigheten och antalet utbildade.

Åtskilliga av oss stöder kravet på en bibehållen kvalitet i utbildningen. Samtidigt ligger riksdagens beslut om PUKAS:s genomförande med dess stränga, måttliga — eller hur man vill definiera det — krav på genomströmningshastighet. Vi har inte lyckats lösa det här problemet, och jag blir litet förvånad när statsrådet Moberg säger att resultatet är bra. Han gör nämligen då en jämförelse med situationen långt före PUKAS:s genomförande. Jämförelsen borde givetvis göras med de prognoser och utfästelser, som fanns i propositionen och som låg till grund för den nya studieordningen. Det är mot den bedömning som där gjorts som dagens resultat skall ses, och då är de verkligen inte bra. Samtidigt konstaterar vi kvalitetsförsämringen. Jag vill därför drista mig att ställa en tredje fråga, som man sällan hör framföras när man diskuterar den högre utbildningen: Är de studerandes insatser tillfredsställande? Vi har nämligen en tendens att bedöma studiemedelssystemet och studieordningen vid de filosofiska fakulteterna som om det bara fanns kvalitet och kvantitet, och man glömmer bort att både kvaliteten och kvantiteten i grunden är beroende av det arbete och de insatser som görs av de studerande själva. För att vi skall få en tillfredsställande aktivitet fordras det att de studerande upplever en studiemiljö där de finner sig till rätta och där de kan arbeta var och en efter sin förmåga. Den studiemiljön är beroende på bl.a. studievägledning och studierådgivning. Den är också beroende på de studerandes möjligheter att få studiemedel, och den är inte minst beroende på undervisningens utformning vid de olika läroanstalterna. Jag har i samband med mitt arbete i 1968 års studiemedelsutredning, där vi har gjort bedömningar av genomströmningshastighet, av uppnådda poäng osv., erfarit att det finns en oerhört stor variation i de studerandes insatser vid läroanstalterna. Åtskilliga studerar mindre än 15 timmar per vecka. Andra, med goda studieresultat och oftast i bundna studiegångar, har en studietid på 60—70 timmar per vecka. Jag är något förvånad över att man inte från departementet och knappast heller från något parti har velat få fram en diskussion bland studenterna om vad man från deras sida är villig att göra för att åstadkomma resultat som är tillfredsställande såväl för de studerande själva som för studiemedelsordningen och för samhället i stort. Jag vill ändå hävda att vi från moderata samlingspartiets sida inte kan ge genomströmningshastigheten en så stor prioritet att vi allvarligt vill vara med om att sänka kvalitetskravet. Jag tycker att det i föredragandens ord om förändringar i studieplaner finns en brasklapp för att kunna vidtaga sådana åtgärder. Den andra frågan gällde utkomstmöjligheterna, och de har berörts här förut i dag. Situationen är i många avseenden prekär, och den drabbar i högsta grad kvinnor med akademisk utbildning. I propositionen sägs, och jag vill gärna instämma i den tankegången, att vi måste söka nya områden för de akademiskt utbildade. Men, herr statsråd, var finns de områdena? Det skulle vara intressant om man från de planerande och verkställande myndigheternas sida inte bara talade om att vi skall hitta dessa områden utan också försökte definiera hur och var vi skall hitta dem. Under tiden växer arbetslösheten bland akademikerna. Den högre utbildningen är i en svår situation. Antalet studerande är okänt. Målet är för många av de studerande okänt. Förkunskaperna är ofta för universitetsmyndigheterna okända, och slutkraven är okända. Nu har de sittande utredningarna — U 68 och kompetensutredningen — att behandla bl.a. dimensioneringen av den högre utbildningen. Vad vi säkert vet är att tillströmningen kommer att öka. Detta kräver ökade ekonomiska resurser, men det kräver också planering avseende hur vi skall använda dessa högutbildade personer och hur de själva skall använda sin utbildning. Om vi inte har det klart för oss, blir det nämligen omöjligt för oss som håller på kvaliteten att ställa några kvalitativa krav. Dessutom finns det risk för att utbildningen blir en sorts sysselsättningsterapi för ungdomar i vissa åldrar, och det kan vi inte acceptera. Frågan måste också ställas, om den kraftigt ökade tillströmningen till forskarutbildningen är ett resultat av svårigheterna på arbetsmarknaden. Jag träffade en professor och institutionsledare som sade: Jag har två typer bland dem som går i forskarutbildningen. Den ena är de som jag har valt själv, och den andra är de som inte kunde få en adekvat sysselsättning. Tillströmningen till forskarutbildningen tror jag är svår att bemästra. Vi tycks alla vara överens om att en begränsning måste komma till stånd, och den mest aktuella frågan i framtiden är denna: Vem skall svara för den begränsningen? Tills vidare är det de lokala myndigheterna som har ansvaret, men vi kan knappast — och det framgår också av statsverkspropositionen — i framtiden acceptera en politik som ställer handledare till förfogande där bristen är störst, om man därmed bidrar till en snedvridning av hela resursfördelningen. En planering för en utbyggd forskningsverksamhet är en viktig uppgift. Inställningen till forskningen och vetenskapen och viljan att satsa pengar blir alltmer avgörande för ett lands utveckling. Forskningsplaneringen är till sist en samhällets uppgift, och det blir samhällsbedömningen som avgör anslagens storlek och i viss mån deras fördelning. Man kan då fråga sig: Vad finns det för partipolitiska bedömningar? När vi ser på utbildningsutskottets betänkande nr 3 vill väl knappast någon påstå att enskilda motioner om personliga eller andra professurer är ett utslag av partipolitiskt tänkande. Men genomgående är att när utskottet varit enigt — som utskottet varit i de flesta fall — är det den samhällsekonomiska situationen som ligger bakom. Vi har helt enkelt varit tvugna att hålla kostnaderna nere. Kvar står ändå att utskottet och de som ansvarar för forskningspolitiken i detta land i framtiden måste göra bedömningar, vetenskapliga och andra. Man brukar säga att det finns tre yttre kriterier för sådana samhällsbedömningar av vetenskap och forskning. Det är de sociala synpunkterna där det gäller att uppnå ett socialt mål. Mot den bakgrunden får vi se den ökade satsning som gjorts på bl.a. samhällsforskning i vårt land. Det är också bedömningen av det teknologiska framåtskridandet, det teknologiska målet; den har kanske haft förtur i den hittillsvarande satsningen på forskning och vetenskap, vilket också framgick av herr Richardsons uttalande. Det tredje kriteriet är den vetenskapliga bedömningen, och det är utan vidare den för oss politiker svåraste. Det talas ofta om behovet av förbättrade förhållanden mellan forskare och politiker. De får inte begränsas till enskilda personkontakter. I framtiden kommer avgöranden att träffas också i denna sal som måste grundas på insikter av djupare slag. Jag vill bara erinra om de resultat som ligger inom räckhåll på områden som genetik, kärnforskning och datateknik och som allvarligt kommer att påverka människans situation i framtidens samhälle. De beslut som vi politiker fattar blir där av avgörande betydelse. Herr talman!

Herr talman! Bland de motioner som behandlas under punkten 2 i utbildningsutskottets betänkande finns också nr 382 med bl.a. mitt namn, som behandlar kvoteringssystemet och särskilt könskvoteringen. Motionen pekar på icke önskvärda effekter vid nuvarande tillämpning av kvoteringssystemet och hemställer att riksdagen som sin mening ger till känna att könskvotering icke bör förekomma. Utbildningsutskottet förutsätter att icke önskvärda effekter av kvoteringen skall rättas till. Beträffande könskvoteringen uttalar utskottet att könskvotering visserligen inte ensam kan lösa könsrollsproblemen i valet av utbildningsvägar men att man inte anser sig ha anledning att motsätta sig försöksverksamhet. Någon reservation mot detta uttalande har icke avgivits, vilket mot bakgrund av frågans principiella vikt är mycket förvånande. Vid urvalet av studerande till olika utbildningsvägar måste i ett demokratiskt samhälle den vägledande principen vara, att varje individ skall bli likvärdigt behandlad utifrån de krav som utbildningsvägen kan ställa. Varje enskild individ skall alltså bedömas efter sina kunskaper, sina färdigheter, sina intressen, sina personliga anlag. Nu är det som bekant ofta mycket svårt att väga olika basutbildning, olika kunskaper och erfarenheter mot varandra. I strävandena efter en rättvis fördelning av utbildningsplatserna har man tvingats tillgripa kvotering, vilket måste och skall betraktas som en nödlösning. Men i stället för att betrakta kvotering så, har man upphöjt nödlösningen kvotering till något ofrånkomligt, och den enskilda individen har kommit alltmer i bakgrunden. Systemet har gjorts alltmer invecklat, alltmer svåröverskådligt och har mycket riktigt fått allt fler icke önskvärda och ibland rent absurda konsekvenser. Arbetet på att skapa något för den enskilda individen mera rättvist system har till synes avstannat; gruppen har fått ta över individen. Kvoteringsbestämmelserna har alltså tillkommit för att i dagsläget göra en jämförelse mellan olika kvalifikationer möjlig. Helt annorlunda förhåller det sig med könskvotering. Att betrakta den omständigheten att en individ tillhör det ena eller det andra könet som kvalifikation hör till en förgången tid. När man försöker komma åt de effekter som könsrollerna fortfarande har på valet av utbildningsväg genom att införa könskvotering väljer man en djupt reaktionär väg. Det hjälper inte att man försöker krypa bakom beteckningen försöksverksamhet — det är principen som är helt oacceptabel. Resultatet är ju t.ex. att en man med sämre kvalifikationer kan slå ut en kvinna med höga sådana, då båda söker sig till förskoleseminarium. Skulle alltså enbart det förhållandet att den lycklige är man uppväga underläget i övriga kvalifikationer? Vi har en sned könsfördelning på många håll i samhället, och det är naturligtvis i och för sig mycket angeläget att ändra på det förhållandet. Generaldirektörerna, landshövdingarna, ja, riksdagen och statsrådskretsen är utmärkta exempel på kvinnlig underrepresentation — skall vi försöka ändra på det förhållandet genom att tillämpa kvotering efter kön? Det skulle otvivelaktigt gynna oss kvinnor, som det nu är, men jag tror att vi alla betackar oss för en sådan bedömning. Det är, herr talman, knappast någon mening med att mot ett enigt — jag skulle vilja tillägga aningslöst — utskott ställa ett yrkande om bifall till motionen 382 i den del den behandlar könskvotering. Jag har dock inte ansett det möjligt att låta frågan passera utan att påtala det orimliga och som sagt reaktionära i könskvotering.

Herr talman! I egenskap av medmotionär tar jag till orda i denna så utomordentligt viktiga utbildningsfråga. Det gäller motion nr 889, som syftar till en decentraliserad forskarutbildning, förlagd till våra universitetsfilialer. Den av 1965 års riksdag beslutade utbyggnaden av universitetsfilialer har nu fortskridit så långt att utbildning på de flesta ämnesområden inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet har kommit till stånd. Vi har i motionen framhållit vikten av att man uppmärksammar att en mera sektorsvis bedriven forskning och utbildning vid våra filialer kräver rätt långtgående och omsorgsfulla förberedelser och kan komma att kräva ganska stora resurser. Hitintills har den grundläggande akademiska utbildningen i viss omfattning decentraliserats, bl.a. genom tillkomsten av universitetsfilialerna. Vi motionärer anser att det är dags att ytterligare decentralisera utbildningen och medelst försöksverksamhet påbörja viss forskarutbildning vid våra universitetsfilialer. De tankegångar vi framhållit angående en sektorsvis bedriven forskarutbildning kommer förr eller senare att vinna gehör, inte minst bland studenterna. Vi motionärer har alltså ansett att tiden är inne att påbörja denna försöksverksamhet. Ett enhälligt utskott har för sin del ej kunnat tillmötesgå de av oss motionärer framförda synpunkterna och yrkandet att denna forskarutbildning skall decentraliseras till universitetsfilialerna, vilket jag beklagar. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till motionen, men jag vill än en gång starkt understryka vikten av att den här frågan löses. Och när tiden är mogen, vilket jag hoppas blir rätt snart, då bör Karlstad som en av universitetsfilialerna också med prioritet ihågkommas.
Herr talman! Jag kommer att hålla ett kort anförande. De inlägg som gjorts tidigare har inte inneburit några andra yrkanden än bifall till utskottets hemställan, och jag betraktar dessa inlägg huvudsakligen som personliga deklarationer, som jag saknar anledning att bemöta. Jag tar inte upp den av herr Nordstrandh kastade handsken, när han talar om jämlikhetsfloskler. Det finns enligt min mening inte anledning att ta upp en debatt i utbildningsfrågan på den nivån. Likaså avstår jag från att bemöta fru Mogård, när hon säger att utskottet är aningslöst. Tidigare har jag inte i kammardebatterna upplevt att man på moderat sida har betraktat de egna ledamöterna Nordstrandh och Sundberg som aningslösa i utbildningsutskottet. Herr talman! Med stor tillfredsställelse noterar jag att det här viktiga avsnittet i statsverkspropositionen har behandlats så att utbildningsutskottet är praktiskt taget enhälligt. Det är endast på tre punkter som det föreligger reservationer, och dem kommer vi i vanlig ordning att under vederbörande punkter diskutera. Det har i anslutning till detta betänkande väckts ett 40-tal olika motioner. De har alla avstyrkts. Men de av kammarens ärade ledamöter som uppmärksamt läser detta betänkande kommer att finna att utskottet har vissa skrivningar som, såsom sagts tidigare, kommer att bli vägledande för departementets behandling av de här frågorna i framtiden. Men det är skrivningar som är intressanta också i det avseendet att de tydligare än på mycket lång tid i riksdagen betonar att vi nu i högre grad än förut måste prioritera det humanistiska forskningsområdet. Herr Richardson har erinrat om det, och jag vill understryka det från utskottets sida. Vi har gjort beställningar på en del forskningsområden, där det är betydelsefullt att samhället engagerar sig så snart det finns ekonomiska resurser för detta. Många av de motionsyrkanden som i övrigt har avstyrkts är i och för sig berättigade. Det är önskemål om professurer och om anslag till olika ändamål, och om vi hade pengar till det, skulle vi säkerligen vara överens om att tillstyrka anslag. Men vi måste ju i det här huset göra en samlad samhällsekonomisk bedömning. Det är mot den bakgrunden vi har tvingats — liksom jag förstår att föredragande statsråd tidigare har tvingats — till att gå på avslagslinjen där man kanske skulle ha velat tillstyrka, om man hade haft resurser. Får jag säga några ord, herr talman, om UKAS-systemet. Den kritik mot UKAS som har riktats från några talare i dag har icke något som helst stöd i utbildningsutskottet — och här är utskottet enhälligt.

Till fru Ryding vill jag i sammanhanget säga, att det har inte till utbildningsutskottets kännedom kommit någonting som stöder hennes påstående att UKAS fullständigt misslyckats och inte alls fungerar. Till sist: Vi kommer naturligtvis, herr talman, att få en debatt om universiteten genom åren framöver. För min personliga del är jag angelägen om att betona att universiteten är arbetsplatser. De som får förmånen att studera där måste prestera ett arbetsresultat som medborgarna på alla andra arbetsplatser måste prestera. Vi kommer aldrig att ha råd med ett utbildningssystem där människor kan gå planlöst drivande, där människor kan få fortsätta studierna på det sätt som de själva önskar, utan att samhället ställer krav på motprestation från deras sida. UKAS är inte färdigt. Det är självklart att den reformen fortlöpande måste justeras och förändras allteftersom erfarenheter vinns. De myndigheter som har till uppgift att sköta det här gör det också, och sedermera kanske riksdagen i sin tur får ta ställning till nya förslag. Vi kommer alltid att få den här debatten, och vi kommer säkerligen aldrig att vara nöjda med vårt utbildningsväsende. Så snabbt som samhället förändras, så snabbt kommer också kraven på ändringar i utbildningssystemet ait resas. Men vi måste också alltid, herr talman, göra våra bedömningar mot bakgrund av de samhällsekonomiska övervägandena. Med detta ber jag att på denna punkt få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.